Herr talman! Det har anförts att störande hyresgäster i många fall utgör ett besvärande inslag på bostadsmarknaden. Jag vill på intet sätt undervärdera de svårigheter som kan uppstå. Störande hyresgäster medför stora problem för de omkringboende. Men om man läser lagutskottets remissyttrande finner man att utskottet hänvisar till att riksdagen i sin behandling av frågan så sent som 1982 — och då efter yttrande av berörda parter på bostadsmarknaden — kom fram till slutsatsen att nuvarande lagregler ger möjligheter att komma till rätta med problemet. Bostadssegregationen är i sig ett problem, och jag vill gärna säga att jag personligen har den uppfattningen, att vi här måste sätta in sociala stödåtgärder och överge tron att vi lagstiftningsvägen kan lösa problem av den här arten.

Herr talman! Det är glädjande siffror om vår export som nu kommer från olika prognosinstitut. Enbart ett bibehållande av exportnivån från första kvartalet året ut ger en ökning mellan helårsgenomsnitten 1983 och 1984 på drygt 9,5 90 — en siffra nästan i nivå med fjolårets starka varuexportökning på ca 12 P. Den främsta orsaken till den ökade exporten är en betydligt starkare konjunkturuppgång än väntat. Under 1983 var det främst USA som stod för uppgången, men nu verkar det som om det blir Västeuropa som skall driva på utvecklingen — om nu inte konflikten på den västtyska arbetsmarknaden får följder för hela Västeuropa. Det ser också ut som om industrins investeringar äntligen är på väg upp från en tidigare bottennivå. Ur Industriförbundets planenkät från den 10 maj i år framgår att industriföretagen själva i år räknar med att öka sina investeringar med 20-25 96. Det är en kraftig ökning, en ökning som också är positiv. Man får emellertid inte dra för långtgående växlar på dessa siffror. Först och främst måste man komma ihåg att det är från en väldigt låg nivå uppgången sker. 1983 års investeringssiffror motsvarar exempelvis inte 1969 års siffror för verkstadsindustrin. Och 1984 års siffror för hela industrin ligger ca 40 96 under 1975 års nivå. En annan faktor i detta sammanhang som ger upphov till oro är snedfördelningen i investeringarna. Dagens investeringsökning gäller bara storföretagen. De små företagens investeringar väntas sjunka ytterligare. Detta hänger bl.a. samman med den sämre lönsamheten inom denna kategori industriföretag. Den senaste devalveringen fick till följd en snabb vinstökning inom större exportföretag, medan den mer hemmabaserade industrin inte kunde dra nytta av denna utveckling. De små företagens räntabilitet inom verkstadsindustrin exempelvis är bara hälften av de större företagens. I dag sysselsätter de mindre och medelstora företagen hälften av antalet anställda, 200 000, inom verkstadsindustrin. I den proposition som vi nu behandlar, 1983/84:135, framhåller regeringen den stora betydelse som de ca 41 000 småföretagen med 300 000 anställda inom tillverkningsindustrin har. Bl. a. heter det: ”Utformningen av den allmänna ekonomiska politiken är avgörande för de flesta småföretags möjligheter till framgång. Jag” — dvs. industriministern —- ”ser mot denna bakgrund den omläggning av den ekonomiska politiken som har skett sedan regeringsskiftet som ett viktigt bidrag till att stimulera utvecklingen av småföretagssektorn.” Man kan då fråga sig hur regeringens politik gentemot de mindre och medelstora företagen egentligen har sett ut. Jo, det fagra talet och de många sidorna med förslag till åtgärder är egentligen inte något annat än ett sätt att dölja de effekter som ökade regleringar och höjda skatter har inneburit. Sedan den nuvarande regeringens tillträde har förmögenhetsbeskattningen skärpts i två omgångar, något som framför allt drabbar ägare till litet större familjeföretag. Den socialdemokratiska kapitalskattepolitiken är en av de största orsakerna till koncentrationen i svenskt näringsliv. Vidare höjdes arbetsgivaravgifterna under 1983 med 2,7 procentenheter, och fortsättning följer tydligen. ATP höjs i år med 0,3 procentenheter, för att ta ett exempel. Den ändrade B-skatteuppbörden innebär försämrad likviditet och förlorade ränteinkomster för många egenföretagare. En del företag kommer vidare att drabbas av fastighetsavgifter. Därtill kommer förändrade inbetalningsrutiner för sociala avgifter, som innebär att enbart småföretagare med mindre än 200 anställda kommer att förlora miljardbelopp. Den ökade skattebelastningen på de mindre och medelstora företagen förhindrar just nu en investeringsuppgång inom denna kategori företag. De stora skattehöjningarna döljs visserligen nödtorftigt av en högkonjunktur men kommer att få katastrofala följder när konjunkturen åter vänder nedåt. Mot bakgrund av detta och hotet från de kollektiva löntagarfonderna är det inte konstigt att investeringarna uteblir. Därtill skall läggas ett prisstopp som alltid drabbar de mindre företagen hårdare än storföretagen. Herr talman! Det finns med andra ord naturliga förklaringar till att investeringsviljan t.o.m. sjunker i de smärre företagen trots högkonjunkturen. Från moderata samlingspartiets sida vill vi till skillnad från regeringen verkligen satsa på en politik förd med generella medel, en politik som verkligen stimulerar till arbete och nyinvesteringar, en politik som ökar efterfrågan på arbetskraft. I motsats till höjda skatter och ökat selektivt stöd ställer vi krav på Oo Sänkta marginalskatter. På några års sikt bör flertalet heltidsarbetande ha en marginalskatt på 40 96, och den maximala marginalskatten bör inte överstiga 70 20. Vi vill undanta kapital som arbetar i familjeföretag från förmögenhetsskatt. Oo Avskaffa dubbelbeskattningen av aktier för att nå harmoni med övriga Västeuropa. O Minska krånglet för de mindre företagen, bl.a. genom en översyn av den arbetsrättsliga lagstiftningen. O Sist men inte minst vill vi avskaffa de kollektiva löntagarfonderna, som på sikt innebär en överföring av ägandet av det enskilda näringslivet till av fackföreningarna styrda fonder. Herr talman! Jag vill nu kort kommentera några av de reservationer moderata samlingspartiet avgivit i anledning av propositionen 1983/84:135. Det heter i propositionen att motivet till förslagen i propositionen är att eliminera sådana effektivitetsbrister i marknadsekonomins funktionssätt som inte hanteras inom ramen för den ekonomiska politiken. Ja, däri ligger orsaken till att socialdemokraterna hela tiden tvingas hitta nya selektiva Jag räknade nyss upp ett antal generella åtgärder som föreslagits av oss moderater och som åtminstone delvis skulle eliminera behovet av nya stödåtgärder. För inte minst de mindre industriföretagen är det livsavgörande att industripolitiken utformas med generella åtgärder. Den byråkrati som uppstår vid alla selektiva åtgärder bildar ännu en tröskel för investeringar och framtidstro i denna kategori företag. Ju mer man snärjer in sig i selektiva åtgärder, desto farligare blir det för kreativitet och nytänkande inom näringslivet. Hur allvarligt läget är framgår av industriministerns skrivning i propositionen: ”Emellertid bör enligt regeringens uppfattning den industripolitiska planeringen inte gå in på detaljnivå. Det faller på företagen att avgöra med vilka enskilda produkter de tror sig konkurrera på världsmarknaden.” Men, herr talman, ju fler selektiva stödåtgärder vi får, desto snabbare närmar vi oss detaljstyrningen. Därför är denna proposition ännu ett steg mot en planekonomi. Småföretagspolitiken har debatterats väldigt mycket under det senaste året, och den behandlas också i reservation nr 5. På ett område har regeringspolitiken varit fylld av entusiasm gentemot näringslivet. I ord har de mindre och medelstora företagen hyllats — men om det inom något område av politiken varit fråga om svek, så är det inom detta. Större skärpningar av skatter och avgifter, skärpningen av arbetsrätten m.m. har gjort dessa företag till politikens strykpojkar, och resultatet har inte uteblivit. Vad har hänt? Jo, investeringarna sjunker. Men i glädjen över storföretagens framgångar slår regeringen dövörat till. Så länge den socialdemokratiska regeringen inte förstår sambandet mellan ägare och företag, eller rättare sagt mellan småföretagare och småföretag, så kommer tyvärr denna utveckling att fortsätta. Ökat skattetryck på företagarna och minskat handlingsutrymme genom nya lagar och förändringar på bl.a. arbetsrättens område leder ofelbart till minskad kreativitet hos småföretagarna. De sjunkande investeringarna betecknar jag som småföretagarnas tysta protest mot den politik som nu förs. Moderata samlingspartiet vill i stället stimulera nyföretagande och investeringar i småföretagen. Detta har flera orsaker. Åtminstone ett borde intressera socialdemokratin och inte minst vår industriminister, nämligen sysselsättningen. I dessa företag finns nämligen de framtida arbetsplatserna i näringslivet. Industripolitikens organisation kommer till uttryck i reservation nr 6. Det heter i utskottsbetänkandet att frågan om den industripolitiska myndighetsorganisationen har ett nära samband med de frågor om industripolitikens allmänna inriktning som behandlats. Och detta stämmer verkligen. Nu lägger regeringen ytterligare uppgifter på statens industriverk, ett verk mot vars organisation de borgerliga partierna 1983 riktade stark kritik. Kritiken gällde såväl den bristfälliga beredningen av förslagen som deras sakliga innebörd, framför allt överföringen till industriverket av vissa regionalpolitiska uppgifter samt ökade resurser för riktade stödinsatser. Det är nu ännu mer aktuellt att ta upp frågan om myndighetsorganisationen till prövning. Vi menar att statens industriverk på sikt helt och hållet kan avecklas och kvarvarande industripolitiska uppgifter överföras till främst STU. Med en övergång till en industripolitik baserad på generella åtgärder är detta också möjligt. Reservation nr 12 gäller forskningsavdrag. Samtliga borgerliga partier anser att det särskilda forskningsavdraget varit av stor betydelse för företagens FoU-verksamhet — betydligt effektivare än olika selektiva stödformer. Det är därför som vi hemställer att riksdagen beslutar om återinförande av forskningsavdrag i enlighet med tidigare gällande lagstiftning. I reservationerna nr 22 och 23 tar moderata samlingspartiet upp frågan om en successiv avveckling av Industrifonden. Regeringen föreslår nu ett treårsprogram för Industrifonden. Enligt förslaget skall fonden under de kommande tre åren få tillföras ytterligare 600 milj.kr. Vi menar att det finns tillräckligt med kreditinstitut på marknaden och att det därför bör vara fullt möjligt att inleda en avveckling, detta särskilt som värdet av verksamheten måste betraktas som ganska ringa. Nya medel bör alltså inte tillföras fonden. Utvecklingsfonderna och deras finansieringsverksamhet behandlas i reservationerna 37 och 38. En fråga av vital betydelse för marknaden är hur de regionala utvecklingsfonderna skall agera. Vi moderater menar att utvecklingsfondernas verksamhet inte bör konkurrera med befintlig enskild verksamhet på konsultområdet. Om så ändå sker bör marknadsmässiga villkor tillämpas fullt ut. Utvecklingsfondernas verksamhet när det gäller finansiering av olika projekt anser vi bör avvecklas undan för undan. Vi måste använda oss av det bästa systemet för kreditgivning, nämligen bankerna. Bankerna når ut överallt i vårt land. Det ständiga tillskottet av olika offentliga finansieringsinstitut är ett symtom på att de reguljära kreditinstituten här i landet inte tillåts agera på marknadsmässigt sätt. En viss bättring är dock på väg genom de ändrade reglerna för bankinstitutens kreditgivning, vilket tillstyrks av näringsutskottet i betänkandet 1983/84:33. I reservation nr 55 behandlas regeringens förslag till omorientering av Sveriges Investeringsbank. Regeringens syn på hela frågan om statens insatser på det näringspolitiska området kan knappast illustreras bättre. När man konstaterar att den statliga banken inte längre behövs för sitt ändamål söker man omorientera banken mot områden där det redan finns en fungerande marknad med god konkurrens — precis på samma sätt som i dag sker med många affärsverk. Den fria marknaden skall åter få en statssubventionerad konkurrent. Trots allt vackert tal om en marknadsstyrd ekonomi satsar socialdemokraterna nya pengar på de statliga instituten och etablerar också nya sådana, allt medan skattetrycket på familjeföretagen ständigt ökar och därmed också deras möjligheter att självfinansiera sin verksamhet minskar. Inte ens en ingående prövning av om verksamheten behövs vill man gå med på. Vi kräver nu från de tre borgerliga partierna att Investeringsbankens verksamhet tas upp till en ingående prövning. Småföretagsfonden behandlas i reservation nr 56. Mot ett enigt näringsliv har socialdemokraterna infört kollektiva löntagarfonder med mål att successivt överföra makten i näringslivet till fackligt styrda löntagarfonder. För att ge facket denna makt pungslår man de mindre och medelstora företagen på inte mindre än 1 miljard kronor. Sedan föreslår man att 100 av dessa miljoner får återgå till småföretagen i form av lån. Vi avstyrker från de tre icke-socialistiska partierna detta förslag. Herr talman! Avslutningsvis vill jag konstatera att den socialdemokratiska industripolitiken fortsätter i gamla hjulspår. Genom ökat skattetryck minskar man räntabiliteten i de mindre och medelstora industriföretagen. För att sedan nödtorftigt avhjälpa detta inrättas ständigt nya institut och fonder, som till slut leder till ett minskat enskilt ägande inom industrin. Låt mig också slå fast att ägarna till dessa företag inte flyr landet i någon större omfattning. Tvärtom stannar de kvar och driver sina företag. Men intresset avtar när framtidstron minskar, och denna kan avläsas i investeringarna. Medan storindustrin upplever en efter omständigheterna relativt hög investeringstakt i högkonjunkturen, minskar de mindre och medelstora industriföretagens investeringar. Detta kan emellertid inte nya statliga fonder och nya institut avhjälpa. Läget förbättras bara genom generella stimulansåtgärder, vilket vi i moderata samlingspartiet tydligt har markerat i detta betänkande. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till samtliga reservationer där representanter för moderata samlingspartiet förekommer.

Herr talman! Ingen fråga är egentligen viktigare för vårt lands ekonomi än hur vi på bästa sätt skall skapa förutsättningar för en industriell förnyelse. Det som sker i detta sammanhang har konsekvenser för lång tid framöver. Det som skedde för några år sedan kan vi i dag njuta frukterna av. I historiskt perspektiv kan vi nu se att de försummelser på industripolitikens och särskilt småföretagspolitikens områden som gjordes i slutet av 1960-talet och under första hälften av 1970-talet, gav en dålig grund för påfrestningarna i slutet av 1970-talet. Det är intressant att notera att också socialdemokraterna numera erkänner att industrins kostnadsexplosion 1974-76 saknade motsvarighet i effektivitet och tillväxt. Det är förödande för vår ekonomi om arbetet för en långsiktig industriell utveckling skulle glida in i passivitet eller om nödvändiga omstruktureringar inte skulle komma till stånd. När man tar del av socialdemokratiska argumenteringen och det socialdemokratiska agerandet förstärks oron. Det som nu sker är nämligen att man genom devalveringen söker suga ut det bästa av det tålmodiga näringspolitiska arbetet 1976-82. Samtidigt kväser man enskilda initiativ till nyföretagande och framtidssatsningar, dvs. den industriella förnyelsen. Den skärpta beskattningen av företagen, slopandet av forskningsavdraget och inriktningen mot centralt administrerade program är led i den centraliseringsoch koncentratiouspolitik där de kollektiva löntagarfonderna utgör kronan på socialiseringsverket. Industriell förnyelse kan enbart åstadkommas av människor i praktisk verksamhet. En offensiv och framtidsinriktad industripolitik måste ha en sådan inriktning. Det går inte att dirigera fram företag som bär sig. Däremot är det nödvändigt att stimulera och stödja människor och företag som tar initiativ till förnyelse och utveckling. Det måste vara ett stöd som når varje småföretagare och varje ort i vårt land. Det sker inte genom straffbeskattning och statlig utdelning av pengar till några få. I detta sammanhang bör kanske noteras att centern har en annan uppfattning än folkpartiet och moderata samlingspartiet huruvida staten över huvud taget skall ha en roll när det gäller industripolitikens inriktning och industrins framtid. Jag ser inte den skillnaden som ideologisk utan mera som en praktisk konsekvens av att centerpartiet har en större erfarenhet av statlig industripolitik och de krav som från alla intressenter ställs på denna politik. Det här framgår av reservation 2. De viktigaste åtgärderna för industriell förnyelse finns inte med i regeringens proposition, anser jag. Jag tänker då på skatteområdet. Det är inom detta område som näringslivet självt efterlyser förbättringar. Vissa skatteförslag har dock aviserats till hösten. Med tanke på vad regeringen hittills har gjort på skattepolitikens område finns det skäl att bäva inför vad som eventuellt kan komma i höst. Jag vågar inte lita på att förslagen kommer att vara enbart positiva. Jag säger detta med hänvisning till vad som har hänt sedan socialdemokratin kom till makten 1982. Bl. a. har följande skett: — Möjligheterna till lagernedskrivning har minskat. — Arvsoch gåvoskatten har skärpts, vilket allvarligt försvårar generationsskiften. —- Förmögenhetsbeskattningen har höjts, vilket drabbar det arbetande kapitalet i företagen. —- En ny arbetsgivaragift till löntagarfonderna har införts. Om det är med en sådan här inriktning och värdering av småföretagarnas skattebekymmer som man i regeringskansliet funderar över höstens skatteproposition, finns det faktiskt anledning att vara förskräckt. Men när man vidtagit alla dessa försämringar finns utomordentliga möjligheter att, genom upphävande av tidigare beslut, nå förbättringar. Min uppmaning är: Gör det! Det kanske här också kan finnas plats för en fråga. Kommer den skatteomläggning på företagsbeskattningens område som har aviserats till hösten att innehålla förbättringar för företagen? Kommer man över huvud taget att lägga fram några förslag i den riktningen? Regeringens vilja att själv eller centralt genom SIND styra och ställa skapar en oklar och osäker situation. Som vi ser det måste STU rimligtvis vara det centrala organet för industriell förnyelse. De regionala utvecklingsfonderna, som är de lokala organen med de direkta företagskontakterna, bör svara för utvecklingen och vidta de åtgärder som behövs. Åsidosättandet av STU och utvecklingsfonderna innebär att resurserna går småföretagen förbi. Detta kan vi i centern inte acceptera. Socialdemokraternas misstro mot marknadsekonomi och förkärlek för centralistiska och socialistiska lösningar kan man se på en lång rad områden. I stället för ett rejält avslag på vpk:s krav om förstatligande av läkemedelsindustrin snärjer man in sig i ett eget utredningsarbete. Man kan också konstatera att regeringen är passiv när det gäller att på nordisk basis skapa en gemensam utgångspunkt för ekonomiskt samarbete och industriell förnyelse. Inte heller i anslutning till detta betänkande är man från socialdemokratins sida beredd initera frågan om fortsatt liberalisering av kapitalrörelserna inom Norden och en friare nordisk aktiemarknad. I reservation 11 har vi vänt oss mot detta och vill ha en bättre ordning. Herr talman! Man kan konstatera att socialdemokratin aktivt motarbetat de två spjutspetsar vi f.n. har vad gäller offentlig teknikupphandling. Det gäller Tele-X-projektet och JAS-projektet. Jag har all förståelse för om industriministern vill förbigå det socialdemokratiska agerandet med tystnad. Nu vill regeringen ha 24 milj.kr. till en arbetsgrupp i industridepartementet för konsultuppdrag och viss utredningsverksamhet inom teknikupphandlingsområdet. Det är omöjligt att vare sig ur propositionen eller utskottsbetänkandet få klart för sig hur pengar använda på detta sätt i praktiken skall kunna främja teknikupphandling. Centerns tro är att man genom dessa medel enbart skapar onödig byråkrati. Om något skall kunna ske på detta område, måste resurserna finnas i organ med direkt kontakt med företagen. Vi har därför funnit det rimligt att resurserna ställs till utvecklingsfondernas förfogande. De får på det sättet en utökad möjlighet att stödja forskning och utveckling i små företag och också att ta initiativ på upphandlingsområdet. Även STU bör ges bättre möjligheter att stödja underleverantörer. När det gäller svensk industri så är styrkan att vi på en lång rad områden har kompetens och utvecklingskraft. Det har vi därför att vi har kunnig arbetskraft, kunniga företagare och starka företag. Vi har unika förutsättningar för industriell utveckling över hela vårt land genom den kompetens och de naturresurser vi förfogar över. Politikens syfte måste vara att mobilisera alla dessa krafter i alla delar av landet till ett konstruktivt och framåtsyftande arbete. En sådan politik måste vara generell. De selektiva stödformerna bör därför avvecklas. Tyvärr är det så, att den socialdemokratiska regeringen åter är på väg tillbaka till den för industrin förödande centraliseringspolitiken från 1960 talet och 1970-talets början. Man bäddar dåligt för de nya påfrestningar som den internationella konjunkturen kommer att ställa oss inför. Slutligen, herr talman! Industriell förnyelse kan inte dirigeras fram. Den är beroende av enskilda människors engagemang och intresse, av företagens framtidstro och förhoppningar. Därför måste en offensiv industripolitik ha sin utgångspunkt i småföretagspolitik och decentraliseringssträvanden. Jag har i detta anförande berört innehållet i reservationerna 2, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 19 och 21. Beträffande övriga punkter där centern reserverat sig kommer Per-Ola Eriksson senare att redovisa skälen till vårt ställningstagande. Jag yrkar, herr talman, bifall till samtliga reservationer där centerns representanter finns med.

Herr talman! Som ett led i föreberedelsearbetet för propositionen om industriell tillväxt och förnyelse arrangerade industridepartementets industriella och tekniska råd ett seminarium förra hösten. Bland föreläsarna fanns docent Nils Landqvist från Korsnäs-Marma, och han inledde sitt anförande så här: ”Människans längtan efter att kunna förutsäga framtiden är förmodligen lika gammal som hennes begynnande förmåga att tänka abstrakt. Med dess positiva konsekvens: den geniala visionen — och dess motsats: det naiva önsketänkandet. Vad som vid olika tillfällen framstår som det ena eller andra tillhör den förnumstige facittittarens revir. Till ödmjukhet och tröst: inget är så klokt att det aldrig blir dumt, inget så dumt att det aldrig blir klokt. Men det är ju däremellan vi ska leva.” Så sade alltså en av våra många skickliga företagsledare. Jag uppfattade ett av hans budskap senare i hans inlägg som en påminnelse om att vi ständigt måste vara medvetna om prognosers osäkerhet och planers bräcklighet. Han sade nämligen så här: ”Samtidigt som vi behöver bestående spelregler och fast grund att planera från vill och måste vi behålla anpassbarheten.” Korsnäs-Marma-chefen menade att såväl representanter för vårt land som enskilda företag måste behålla ett ”öppet sinne” när det gäller industriell utveckling och forskning. Han föreföll vara, minst sagt, skeptisk till de centrala planerare, i politiska instanser och på olika myndigheter, som försöker agera spåmän och således försöker förutse vilka branscher och produkter som hör framtiden till. Tyvärr tvingas man konstatera att sådana här teser inte blev tongivande när det så småningom var dags att skriva den proposition som vi i dag behandlar — tvärtom! Alltför många förslag går ut på att politiker och byråkrater skulle ha en sällsynt förmåga att blicka in i framtiden. Statliga och regionala organ skall tillsammans med arbetsgrupper i kanslihuset leda in näringslivet på rätt spår. Det förefaller inte finnas särskilt mycken tilltro till den kompetens och den erfarenhet som finns ute i företagen. Det är statens kvinnor och män som vet bäst. Propositionens inledande text innehåller mycket som jag för folkpartiets del kan skriva under på. Här finns det avsnitt som inger förhoppningar om att industriministern faktiskt är i färd med att förnya den socialdemokratiska näringspolitiken. Där kan man t.ex. läsa att industripolitiska åtgärder bör utformas så generellt som möjligt och att konkurrenssnedvridande effekter bör undvikas. Stark återhållsamhet med förlusttäckning i statliga företag förordas, liksom att konkursalternativet i ökad utsträckning bör prövas vid den fortsatta hanteringen av krisföretag. Så långt i texten finns det alltså en tydlig ambition att tänka i nya banor, men sedan blir det tvärstopp i ”förnyelsen”. När det allmänna resonemanget övergår i konkreta förslag så är den socialdemokratiska näringspolitiken sig precis lik. Nu är det återigen de selektiva stödåtgärderna som dominerar. Punktvisa insatser radas upp, den ena efter den andra, oftast administrerade av statens industriverk. Till det som kallas Småföretagsutveckling får SIND 156 miljoner. Därav går ca 90 miljoner till utvecklingsfondernas service och administration, och just det anslaget är ungefär som tidigare, och mot det har vi inget att erinra. Men sedan specialdestineras flera relativt små poster. Klåfingrigheten tar överhand och avslöjar misstron till marknadens egen styrkraft. Folkpartiet delar inte regeringens övertro på den här typen av industripolitiska åtgärder. Vi föreslår i stället generella förbättringar för svenskt näringsliv och framför allt för våra mindre och medelstora företag. Under rubriken Strategisk företagsutveckling skall 36 miljoner fördelas av SIND till utvecklingsfonderna, som i sin tur skall använda dem för att stödja en ”identifierad grupp företag”. Jag tycker att den beskrivning som sedan följer, på vilka företag som kan komma i fråga, är ganska belysande: Det är företag som — och nu citerar jag åter från propositionen — ”bör kunna höja sin produktion, förbättra produktionsstrukturen, bidra till ökad export eller i övrigt bidra till att angelägna samhälleliga mål uppfylls”. Vad är ”angelägna samhälleliga mål”, och hur skall tjänstemännen på utvecklingsfonderna kunna avgöra vilka företag som uppfyller det kravet? Risken för godtycke och konkurrenssnedvridning är uppenbar. En liberal näringspolitik står i direkt motsatsförhållande till den som regeringen här redovisar. I stället för fler selektiva bidrag vill vi ha generella lättnader för företagen.

På skattepolitikens område finns i propositionen inga som helst förslag. Därmed har man utelämnat en mycket central del av industripolitiken. Enligt folkpartiets uppfattning borde regeringen nu ha presenterat ett förslag också när det gäller generella förbättringar på skatteoch finansieringsområdet. Från de mindre och medelstora företagen fanns det stora förväntningar på det här regeringsförslaget. Och det är kanske inte så konstigt. Vid varje tillfälle småföretagen har haft anledning att kritisera socialdemokraterna sedan hösten 1982 — och det har blivit ganska många sådana tillfällen — har regeringen hänvisat till propositionen om industriell förnyelse. Där skulle småföretagens berättigade krav tillgodoses. Det blev inte så. Och besvikelsen hos småföretagarna var lika märkbar som befogad. Det är ju inte bara så att de medel som nu tillförs småföretagsamheten i stor utsträckning fördelas på ett selektivt och styrande sätt. Dessutom är det totala beloppet bara en bråkdel av de kostnadsökningar regeringen åstadkommit för småföretagen. Man räknar med att enbart den tillfälliga vinstskatten 1983 kostar de mindre företagen 300 miljoner. Lägger man därtill skärpningen av förmögenhetsskatten, höjda arbetsgivaravgifter och inte minst de kostnader för löntagarfonderna som småföretagen får stå för, ja då är det inte så konstigt att applåderna från den publiken uteblir. Den notan blir mångdubbelt större än de belopp man nu betalar tillbaka. Vi i folkpartiet har redovisat hur vi tror att man bättre kan ta till vara utvecklingskraften i våra mindre företag och stimulera påhittighet och nyföretagande. Vi tror inte att man gör det genom att låta fler beslut fattas av industridepartementet och statens industriverk. Herr talman! Jag har inte för avsikt att gå igenom alla de reservationer som är fogade till detta betänkande. De som är undertecknade av folkpartiets ledamöter är en direkt följd av den syn på industripolitiken som jag har försökt att redagöra för. Förutom den övergripande industripolitiska inriktningen berör våra reservationer bl.a. vår stora tveksamhet inför det ökade kommunala engagemanget i olika slag av industriprojekt. Vi begär förslag till återlån av socialavgifter för nystartade företag, vi förordar bättre villkor för företagsanknutna andel-i-vinst-system, och vi vill att utvecklingsfondernas målgrupp utvidgas till att omfatta också serviceföretagen. Jag yrkar bifall till samtliga reservationer som folkpartister undertecknat och låter motiveringarna där tala för sig själva. Jag började med ett citat av Nils Landqvist från ett seminarium om vår industris framtida konkurrenskraft. Det känns naturligt att låna också Korsnäs-Marma-chefens slutord: ”Slutligen den eviga påminnelsen till politiker i allmänhet och regerande i synnerhet att nya industripålagor tar bort gamla jobb — men utan att skapa nya. Och det gäller alla de former av avtappning man kan utsätta näringarna för. Ge industrin en progressiv, regelfast grund att stå på, en god jord att växa i — utan konstgödsel och beskärningar — ja då skall nog framtidens skördar räcka till för oss alla.”

Herr talman! Kammarens arbetssituation inbjuder inte till att göra några längre utläggningar. Jag skall därför försöka vara koncentrerad, och i detta uppmuntras jag av de ”böljande folkmassor” som f.n. finns i kammaren. Intresset är inte på höjdpunkten. Jag skall emellertid göra en liten kommentar innan jag går in på det jag ursprungligen tänkte säga. Det gäller de borgerliga talarna. Jag upphör nämligen aldrig att förvåna mig över det egendomliga förhållande som de borgerliga har till staten och statens näringspolitik. Å ena sidan är staten busen, som i stort sett är upphovet till alla näringslivets svårigheter och även till allt annat ont i samhället. Å andra sidan är staten alltid hjälparen, som med olika undantagsförmåner, skattesänkningar och annat skall vara den som garanterar näringslivets vinster. Jag blir aldrig riktigt klok på den egendomliga hatkärlek som de borgerliga har till staten. Jag har många gånger beklagat att jag inte har en psykoanalytisk utbildning så att jag kunde fördjupa mig i vad denna egendomliga inställning egentligen beror på. Jag tycker inte att den verkar särskilt konsekvent, och jag tror inte att ni själva riktigt vet vad ni vill. Visste ni det skulle ni inte stå här i dag och gnöla så otroligt över näringslivets svårigheter, när situationen är den att vi har haft den starkaste förmögenhetsöverföringen i modern tid från arbete till kapital. Jag skall så gå över till några av de frågeställningar som jag tänkte beröra. De har med det litet större perspektivet på industriell utveckling och tillväxt ur svensk synvinkel att göra. Jag skall försöka att koncentrera mig kring sju olika frågor. Var och en av dem är i och för sig mycket stor, men de är också sådana att de kan uttryckas koncentrerat i bestämda frågor. Jag skulle vilja börja med att ställa denna fråga till industriministern, de socialdemokratiska talesmännen och till de borgerliga: Hur förhåller det sig egentligen med marknadsekonomin? Om man har en ambition att åstadkomma bestämda resultat när det gäller industriell tillväxt och utveckling, är det viktigt att man har en sann verklighetsbild av hur denna marknadsekonomi fungerar. Jag tycker att det är litet egendomligt att man i propositionen utgår ifrån att det finns en mycket fri rörlighet när det gäller produktionsfaktorerna. Marknadsekonomins funktionssätt karakteriseras ju just av att produktionsfaktorerna i stort sett kan röra sig fritt. Man sjunger i propositionen rätt högstämda lovsånger till det fria spelet mellan produktionsfaktorerna, och man sjunger också lovsånger till konkurrensens välsignelser. Men vore det inte på sin plats att se hur det förhåller sig i verkligheten? Vore det inte på sin plats att se hur ekonomin framöver kommer att påverkas av den tilltagande koncentrationen av kapital, eftersom detta kommer att ha mycket stor betydelse i den industriella utvecklingen: för inriktningen, för vad som produceras och för hur mycket som kan produceras i Sverige, osv.? Den tilltagande koncentrationen sätter ju mer och mer de klassiska marknadsmekanismerna ur spel. Det gäller fördelning av produktionsresurser och prissättning. Undersökningar i Tyskland om den stora depressionen på 1930-talet visar, och på 1930-talet var koncentrationsgraden inom det europeiska näringslivet mycket mindre än i dag, att de stora koncentrerade monopolföretagens prissättning redan då skilde sig radikalt från andra företags prissättning. De stora företagen kunde under depressionen ha 75 9 högre priser, dvs. deras priser reagerade inte på depressionen i samma utsträckning som de mindre och icke så koncentrerade företagens priser. Här sker alltså en administrering av priserna, som måste öva stort inflytande på hur produktionsfaktorerna fördelas. En japansk undersökning från 1970-talet visar att de monopolistiska företagen under en viss studerad period kunde höja sina priser med 34 90. De medelstora företagen förmådde höja priserna med 25 20 och de små företagen med bara 10 96. Allt detta visar ju att vi inte har någon marknadsekonomi i den bemärkelse som regeringen i propositionen och de borgerliga gör till en förutsättning för hela sitt resonemang. Hur skall man kunna diskutera en industriell utveckling utan att ha klart för sig vad det är för en typ av ekonomi som vi lever i och som är utgångspunkten för politiken? Den monopolistiska prissättningen är intressant också ur en annan aspekt. Här talar ju den ene efter den andre sig varm i förebråelser mot de arbetande för att de med sina blygsamma löneökningar, som innebär reallönesänkningar, skulle ha orsakat något slags kostnadsexplosion. De pristeoretiska studierna visar tvärtom att kostnadsexplosionen kommer från ett helt annat håll, nämligen från företagarhåll. De stora monopolistiska företagen mer än väl överkompenserar sig för sina kostnadsökningar, eftersom dessa företag är så stora att de kan styra marknaden och prisutvecklingen. Enligt marknadsekonomins egen logik måste ju detta resultera i en stor snedvridning av vinster och resurser. Det blir andra satsningar och en annan typ av utveckling än vad som skulle ha blivit fallet vid en s.k. fri prisbildning. Detta problem tar de borgerliga aldrig upp, och jag noterar att det inte heller har blivit föremål för något kritiskt studium i propositionen. Den andra frågan är denna: Varför görs det inte i propositionen något försök att ställa den industriella långtidsutvecklingen i relation till det kapitalistiska systemets kriser? Vi har nu en tillfällig högkonjunktur, som dock är ganska svag och inte leder till någon större minskning av arbetslösheten. Men man förväntar sig ju allmänt att en ny nedgång skall göra sig gällande under 1986. Det spelar också en roll för synsättet framöver, om man beaktar att vi befinner oss i en matt, lång utvecklingsvåg. Kapitalismen karakteriseras ju inte bara av korta kriser, som återkommer med ungefär fem års mellanrum, utan också av långa vågor, som beroende på tidsläget är starka eller svaga. Det finns en inneboende dynamik i kapitalismen, som hela tiden producerar den här typen av variationer. Av allt att döma kommer den långa vågen av svag utveckling att bestå, och vi kommer 1986 mot den bakgrunden att få en ny kortsiktig nedgång. Det här är alltså inte något speciellt optimistiskt framtidsklimat, och det hade bort föranleda vissa kommentarer och slutledningar när det gäller inriktningen av satsningen. Med detta kommer jag också naturligt in på den tredje frågan, nämligen förhållandet mellan satsningen på export och satsningen på hemmamarknad. I ett läge när man kan förvänta en svag och mycket problematisk världsekonomisk utveckling inom den kapitalistiska världen borde det ju vara motiverat att ställa frågan: Är det då riktigt att ha en så extrem exportinriktning som både de borgerliga och regeringen förespråkar? Vore det inte riktigare att i detta läge satsa mera på utveckling och fördjupning av hemmamarknadens köpkraft och möjligheter? Detta har också ett indirekt samband med möjligheterna att göra sig gällande på exportsidan. Men det är ganska märkligt att man hela tiden i debatten om industriell förnyelse och tillväxt och i propositionen i oproportionerlig/grad talar om exporten, medan den mer än väl så viktiga hemmamarknaden mer eller mindre nonchaleras. Man ser inte den problematik som ligger däri.

Herr talman! Jörn Svensson menar att vi borgerliga har - som han uttryckte det — ett egendomligt förhållande till statens industripolitik och att vi gnölar över statliga ingrepp. Låt mig helt kort säga att vi gör det därför att vi vet att alltför mycket av statliga ingrepp och regleringar verkar negativt på tillväxten i vårt lands näringsliv. Vi anser att selektiva stödåtgärder, som det finns många exempel på i propositionen, förhindrar initiativ och framåtanda, som innebär att vi kan föra vårt land framåt. I stället har vi från moderat håll och över huvud taget från de icke-socialistiska partierna förordat generella åtgärder, som vi vet kommer att stimulera till ökad aktivitet i näringslivet. I mitt tidigare inlägg gav jag åtskilliga exempel på alla de problem som höga skatter och avgifter innebär, inte minst för småföretagen. Ett selektivt system skapar också en betydligt ökad byråkrati. Därför är vi motståndare till alltför stor statlig inblandning i det enskilda näringslivet. Vi bygger vår uppfattning på marknadsekonomins principer, som jag självfallet vet att vännen Jörn Svensson inte är någon större förespråkare för.

Herr talman! Beträffande det sista som Erik Hovhammar sade skulle jag vilja genmäla att jag väl är den ende här i kammaren som i sådana här debatter brukar tala om marknadsekonomins verkliga principer. Jag talar om hur det står till med koncentration, administrerade priser, monopolism osv. på det privata området. Men det gör aldrig ni. Det fenomenet vill ni inte se, trots att det har vuxit mycket kraftigt under de senaste årtiondena överallt i de stora industriella ekonomierna. Den borgerliga synen på staten är väldigt egendomlig. Erik Hovhammar talar om att statens ingripanden har en tendens att snedvrida konkurrensen. Men ändå vill jag minnas att Erik Hovhammar och andra borgerliga representanter bara för några dagar sedan röstade för en högre nivå på det samlade länsanslaget till regionalpolitiken än regeringen ville ha. Detta länsanslag skall ju stödja olika former av företagsamhet ute i glesbygden, en företagsamhet som utan detta stöd förmodligen inte skulle komma till. Det snedvrider alltså konkurrensen, om man skall hårdra det hela en smula. Detta anslag röstade ni för, och ni ville ha ett större anslag än regeringen. Jag vill med detta praktiska exempel visa att det inte är någon konsekvens mellan vad ni teoretiskt står och predikar och basunerar ut och vad ni i verkligheten gör. Ni är lika angelägna om att utnyttja staten för era intressen som andra grupper i samhället är. Det är absolut ingen skillnad. Ni är egentligen inte mot staten. Ni vill bara själva vara stat.
Herr talman! Låt mig till Jörn Svensson bara säga att ju flera selektiva stödåtgärder som vi begåvas med, desto snabbare närmar vi oss också detaljstyrningen. Det innebär, som jag sade i mitt tidigare anförande, ytterligare ett steg mot planhushållning. Marknadsekonomin är — jag tror att jag har sagt det tidigare — det enda ekonomiska system, som bevisligen har kunnut ge människorna en högre ekonomisk standard i motsats till den planhushållning som praktiseras i åtskilliga länder. I dessa länder har människorna fått en sänkt ekonomisk standard. Detta är skillnaden mellan våra synsätt.

Herr talman! Jag vill göra två kommentarer till det senaste inlägget. Det är litet beklagligt att man skall behöva diskutera från så orealistiska utgångspunkter som Erik Hovhammar gör. Han lever i en drömvärld. Han är emot styrning. Men jag har aldrig hört vare sig Erik Hovhammar eller någon annan borgerlig talare ta upp det stora problemet med den administrerade styrning över priser och prisbildning som förekommer från storföretagen, såväl de nationella som de transnationella. Det är ett oerhört starkt inslag, som jag med några glimtar försökte belysa i inledningen av mitt anförande. Det problemet diskuterar ni aldrig, trots att det måste vara av grundläggande betydelse för marknadsekonomins funktion. Men ni vill inte se det. Då vill ni inte skydda marknadsekonomin och produktionsresursernas fria spel. Då tiger ni om den typ av styrning och reglering som de stora monopolföretagen bedriver. Det problemet vill ni inte ta upp. När det gäller de olika ekonomiska system som finns i världen — detta är nu en komplicerad historia — förtjänar det att erinras om att inget planekonomiskt system har skapat en sådan massarbetslöshet som den vi gång efter annan har sett uppträda och som i dag finns som en strukturell arbetslöshet med 20 miljoner arbetslösa i OECD-länderna. Det är också så, att trots att planekonomierna har svåra problem — orsakerna till detta är något annorlunda än orsakerna till kriserna i den kapitalistiska världen, men de har svåra problem — visar ändå alla uppgifter att tillväxten i dessa länder är större än i den kapitalistiska världen. Man kan, Erik Hovhammar, gå ner i referensbiblioteket och titta i Förenta nationernas internationella statistik. Förhållandet beror delvis på att de inte har de typer av ekonomiska vågdalar som man har i väst. Sedan är det sant att dessa länder har ställts inför en rad svåra kriser. Det har att göra med att de många gånger har försökt industrialisera snabbt och på ett obalanserat sätt. De har inte hanterat sin ekonomiska planering på ett riktigt vis. De har gjort grova misstag, men det är en annan sak. Det är emellertid felaktigt att stå här och säga att de skulle ha haft en sämre utveckling materiellt sett än vad man har haft i de kapitalistiska länderna. Jämförelsen är f. ö. inte särskilt logisk, eftersom de flesta av de här länderna befinner sig i ett industriellt utvecklingsstadium som ännu så länge är lägre än i de gamla industriländerna, t.ex. Förenta staterna, Storbritannien, och Tyskland osv.

Herr talman! När vi nu behandlar näringsutskottets betänkande 42 vill jag börja med att konstatera att proposition 1983/84:135 av utskottet har tillstyrkts på samliga punkter. Jag yrkar därför redan nu bifall till utskottets hemställan i dess helhet och avslag på samtliga reservationer. Några av dessa skall jag kommentera litet senare — dock inte alla, då det skulle ta alltför mycket tid i anspråk. Den här propositionen har syftet att stimulera förnyelse och utveckling av den svenska industrin. Det gäller då i första hand de mindre och medelstora företagen. Det är enligt min mening viktigt att vi tar till vara kunnandet som finns och underlättar för de mindre företag som är utvecklingsbara och stimulerar tillväxten i dessa. Propositionen prioriterar också stödet till nya företag, och enligt utskottets mening kommer de mindre företagen att i en framtid spela en ännu större roll i vår industriella utveckling än de gjort tidigare. Teknisk utveckling är ett måste om vi skall kunna hålla stånd mot vår omvärld och kunna exportera både varor och tjänster. Därför ökas de statliga insatserna för uppbyggande av teknisk kompetens och för att sprida den nya tekniken ut till industrin. En annan viktig komponent är att stor uppmärksamhet ägnats åt utvecklingen av teknikupphandling som ett industripolitiskt instrument. Med teknikupphandling avses köp eller beställning av produkter, processer eller system som inte tidigare finns på marknaden, utan som skall utvecklas och tillverkas efter avtal mellan beställare och leverantör. Beställaren kan vara en offentlig eller en enskild beställare. Det skall också finnas möjlighet till stöd för s.k. obeställda projekt. Med detta menas att ett företag vill utveckla ny teknik för framtida användning hos en upphandlare. Vi har rätt nyligen här i kammaren antagit ett nationellt mikroelektronikprogram, och det är viktigt att de statliga satsningar som där beslutades på exempelvis utbildningsområdet och områdena grundforskning och industriell utveckling får en fortsättning. Därför finns i den här propositionen pengar avsatta för vissa delar av detta program. I det här betänkandet har utskottet ställt sig bakom ett treårsprogram för industrifonden; tillskottet är 600 milj.kr. Fonden skall stödja utveckling av nya produkter, processer och system för industriell produktion. Stödet ges i form av lån med villkorlig återbetalning eller bidrag som ger viss avkastning från kommande försäljning. Ett nytt bidrag som föreslås är ett forskningsbidrag till teknikbaserade småföretag. Så har vi statens industriverk, som majoriteten i utskottet tycker är viktigt för att stödja och stimulera de mindre företagen i det här landet. Inom SIND:s verksamhet finns fyra huvudprogram, nämligen utredningsverksamhet, industriell omvandling och tillväxt, regional utveckling och småföretagsutveckling. I detta betänkande uppehåller vi oss främst vid industriell omvandling och tillväxt samt småföretagsutveckling. Stöd föreslås här bl.a. till särskilda flexibla tillverkningssystem i verkstadsindustrin och inom småföretagsprogrammet. Där vill vi ge de regionala utvecklingsfonderna större möjlighet att vara mera flexibla bl.a. i sina finansieringsinsatser. De kan därigenom stimulera till expansion i sådana mindre industriföretag som bedöms ha utvecklingsmöjligheter. Industridesign är också något som bör tas fram i förgrunden. Därför menar vi att ett särskilt program är befogat. SIND bör för treårsprogrammet i enlighet med vad regeringen föreslagit få ett anslag på sammanlagt 712 milj.kr. Vidare har vi regeringsförslaget om en särskild småföretagarfond, vars uppgift skall vara att finansiera investmentoch utvecklingsbolag som inriktar sig på att placera riskkapital i småföretagarsektorn. Fonden skall också ha en viss knytning till Investeringsbanken. Utskottet ställer sig bakom förslaget och tillstyrker att man för detta ändamål avsätter 100 milj.kr. och att detta finansieras inom ramen för ATP-systemet. Herr talman! Så skall jag kommentera några av reservationerna och börjar med dem som har rubriken Industripolitikens inriktning. I huvudsak har moderater och folkpartister i reservation 1 och centern i reservation 2 enats om att man borde ge stöd till företagen genom mera generella åtgärder, exempelvis skattelättnader. Det är ju inget nytt budskap som kommer från det här hållet. Att sänka skatter är tydligen det allena saliggörande i alla sammanhang enligt borgerligheten. Nu skall inte det här vara någon skattepolitisk debatt — det får andra ledamöter i denna kammare sköta, och de klarar det betydligt bättre än jag — men jag vill bara konstatera att för att man skall få någon fördel av skattelättnader förutsätts att det finns en beskattningsbar inkomst. Och jag vill faktiskt påstå att vi i det här landet har en företagsvänlig beskattning redan i dag.

Vpk har också en reservation under den här rubriken, där de menar att vi bör ha en industripolitik med betydande ökning av samhällelig styrning. Utskottet anser dock att det inom ramen för vårt nuvarande marknadssystem inte är möjligt att tillgodose motionsyrkandet. Vi kan inte heller från utskottsmajoritetens sida gå vpk till mötes när det gäller kravet på läkemedelsindustrins förstatligande. En utredning är tillsatt som skall se över avtalet mellan staten och Apoteksbolaget och också göra en översyn av läkemedelslagstiftningen. I avvaktan på utredningens förslag i de här frågorna anser utskottet inte nu att någon åtgärd behöver vidtas. I reservation nr 6 går moderaterna till angrepp mot statens industriverk, som de anser bör avvecklas. De anser att styrelsen för teknisk utveckling bör ta över några av SIND:s uppgifter. I reservation nr 7 menar centern och folkpartiet att man bör åstadkomma en bättre fördelning av arbetsuppgifterna mellan SIND och STU, där teknikutvecklingen bör ligga på STU. Jag får påminna kammarens ledamöter om att vi så sent som under förra året, alltså 1983, genomförde en organisatorisk förändring som innebar att SIND övertog rollen som central myndighet för det regionalpolitiska stödet till näringslivet. SIND fick därmed ansvaret för handläggningen av såväl regionalpolitiskt som industripolitiskt företagsstöd. Utskottet anser inte att vi nu har någon anledning att ompröva detta beslut. Så övergår jag till att kommentera reservation 12 som gäller forskningsavdrag. Slopandet av forskningsavdraget den 1 januari 1985 har nyligen beslutats av riksdagen. Motivet för att slopa detta avdrag var att det fungerar som en skattesubvention till forskningsoch utvecklingsintensiva företag mera än som en verklig stimulans till ökat FoU-arbete i företagen. Därför bör man på annat sätt stödja och stimulera en teknisk utveckling ute i industrin. Det finns alltså enligt utskottsmajoriteten ingen anledning att ändra på vårt tidigare beslut i den här frågan. I reservation 17 går moderaterna emot regeringsförslaget om att medel anslås till det nationella mikroelektronikprogrammet. Utskottet menar att förslaget helt stämmer överens med det tidigare fattade beslutet och ser därför ingen anledning att tillmötesgå reservationen. Tre borgerliga reservationer, nr 18, 19 och 20, tar upp frågan om främjande av teknikupphandling. Regeringen lägger i sin proposition stor vikt just vid teknikupphandlingen som ett instrument för industripolitiken. Teknikupphandling kan vara ett sätt att effektivt öka den tekniska förnyelsen och få snabba resultat, lika väl som att stärka kompetensen hos underleverantörerna. Det behövs åtgärder för att främja kontakten mellan de svenska storföretagen såsom köpare av produkter och komponenter och underleverantörerna. Detta ansvar bör ligga på en central myndighet som kan ha den totala överblicken. Reservanterna menar att detta bör skötas av utvecklingsfonderna. Moderaterna vill också helt avveckla de s.k. TEMU-bolagen. Detta är tre nationella utvecklingsbolag som bildades 1981 på initiativ av riksdagen och som verkar på områdena transport, energi och miljö. Regeringsförslaget i dag är att dessa tre slås samman till ett bolag, vilket utskottsmajoriteten tillstyrker. Reservationerna nr 31, 32 och 33 av de tre borgerliga partierna tar upp branschfrämjande åtgärder. Moderater och folkpartister har i reservation 29 förordat en avveckling av alla branschprogram och yrkar i konsekvens härmed på en neddragning av anslaget. Utskottsmajoriteten har, som jag tidigare anfört, en annan uppfattning och avstyrker därför reservationen. Centerpartiet vill ha ökade insatser för den manuella glasindustrin. budgetår, och regeringen föreslår inga nya pengar till detta program. Nu finns det en del pengar kvar, ca 2 milj.kr., av redan anslagna medel. Dessa bör enligt utskottets mening kunna användas även fortsättningsvis. Regeringen har också i propositionen sagt att utvecklingen inom branschen kommer att följas genom SIND, särskilt vad det gäller de mindre glasbrukens situation. Utskottsmajoriteten har tillstyrkt regeringens förslag. Herr talman! Som jag sade i början av mitt anförande, kan jag inte kommentera samtliga 58 reservationer som är fogade till utskottsbetänkandet, utan yrkar endast åter avslag på samtliga reservationer och bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Jag vill först säga att Wivi-Anne Radesjö kostar på sig alldeles onödigt arbete när hon polemiserar mot vår inställning till läkemedelsindustrin. Vi har ingen reservation under mom. 2, vilket kanske kan observeras. Vi hade ju den gemensamma uppfattningen, att vi i denna fråga skulle avvakta regeringens åtgärder. Det var socialdemokraterna och vpk överens om hösten 1982. Det finns alltså ingen reservation att polemisera emot, så jag förstår inte riktigt varför Wivi-Anne Radesjö gör det. Men nu skall jag övergå till det som är viktigare. Jag lägger märke till en sak i Wivi-Anne Radesjös anförande: Hon talar om förnyelse, hon talar om utveckling, hon talar om att sprida ny teknik som om de vore någon sorts neutrala begrepp som hade en helt entydig innebörd, som om alla förstår vad de innebär. Det är bara att sprida teknik, det är bara att utveckla, det är bara att låta saker och ting växa. Jag tycker det skulle vara naturligt att en representant för arbetarrörelsen frågar sig: Vilken utveckling? Vilken teknik? Vilken tillväxt? Är tillväxt i största allmänhet lika bra för alla människor eller är det kanske rent av så, att arbetarklassen har intresse av en helt annan sorts tillväxt, en helt annan sorts applikation av den nya tekniken än vad kapitalägarna har? Har det fallit Wivi-Anne Radesjö in att det möjligen kan förhålla sig på detta sätt, eller tror Wivi-Anne Radesjö att teknik, tillväxt och industriell utveckling är något politiskt sett neutralt som alla får gott av, bara vi låter det utvecklas, bara vi låter det växa utan någon som helst styrning och kontroll?

Herr talman! Ta till vara kunskaper som finns, sade Wivi-Anne Radesjö. Men det är ju precis det man inte gör, och det är det som är det centrala i den kritik som vi framför: att man inte åstadkommer generella förbättringar för företagen, utan i stället inför en mängd mycket styrande, selektiva insatser som dessutom inte kommer alla företag till del. Vi riskerar alltså en snedvridning av konkurrensen och orättvisor. Sedan säger Wivi-Anne Radesjö att vi inte skall ha någon skattedebatt, och det är i och för sig riktigt. Det är bara det att det inte går att isolera skattefrågorna när man talar om villkoren för vårt näringsliv. De är av långt större betydelse än de insatser som görs enligt propositionen. Bilden av industripolitiken blir bara halv, och knappt det, om man utelämnar en sådan här central del av industripolitiken. Wivi-Anne Radesjö kom också in på de olika reservationer som är fogade till detta betänkande. De är förvisso ganska många, men på sätt och vis är de flesta något av samma andas barn. De jag har undertecknat för folkpartiets räkning är uttryck för den syn som vi har på industripolitiken generellt sett. När Wivi-Anne Radesjö talar för utskottsmajoriteten på dessa punkter går det att i stort sett använda samma motargument mot dem alla. Regeringen och utskottets socialdemokrater tycks hela tiden utgå från att om det skall bli någon hyfs på vårt näringsliv kommer det an på SIND och andra statliga organ. Och när man talar om offensiv industripolitik är det SIND och arbetsgrupper på industridepartementet som skall bestå den offensiven. Här skiljer sig alltså våra utgångspunkter helt och hållet från varandra — vi har en helt annan tro på vad företagen själva kan åstadkomma. Jag hinner med några kommentarer till de reservationer som bygger på synpunkter från folkpartimotioner. Utskottsmajoriteten medger visserligen att den alltmer omfattande kommunala näringspolitiken inger ”vissa betänkligheter”. Men man är inte beredd att göra något åt det, och det tycker jag inger betänkligheter. Jag tror att det är mycket olyckligt om vi får en form av kommunal protektionism i vår näringspolitik, och det finns absolut anledning för riksdagen att hjälpa till att trycka på bromsen. Vi har tagit fram ett bra exempel på generellt verkande förbättringar för företagen, och det är att slopa förmögenhetsskatten på arbetande kapital i mindre företag. Denna fråga är väl beredd vid det här laget, och jag menar att det finns ett fullgott underlag för ett beslut. Det är alltså mycket olyckligt att man i ett sådant här viktigt betänkande så totalt utelämnar hela skatteproblematiken.

Herr talman! Wivi-Anne Radesjö understryker inledningsvis att de åtgärder som nu föreslås i propositionen och i utskottsbetänkandet är till för de mindre och medelstora företagen, och det hälsar vi med största tillfredsställelse. Det är nödvändigt att man gör någonting för de mindre och medelstora företagen. Men vi beklagar att man, med den inriktning som denna proposition och utskottsmajoritetens skrivning har fått, inte tar sikte på småföretagen på ett annat sätt. Den största satsningen rent ekonomiskt är de 600 milj.kr. som man anvisar till SIND. Vi menar för vår del att det finns en mycket stor risk för att dessa 600 milj.kr. kommer att gå småföretagen förbi. Det hade funnits anledning att sätta av en rejäl bit av de pengarna till STU i stället, för att på det sättet verkligen kanalisera pengar till de små företagen, som vi tycker skulle behöva dem. Vi har inte yrkat avslag på förslaget om 600 milj.kr., men vi vill ha en annan inriktning, så att de små företagen verkligen får nytta av pengarna. Det är naturligtvis tjatigt av oss att återigen ta upp skattefrågan — jag förstår att Wivi-Anne Radesjö kan tycka det. Men för de små företagen är skattefrågan den allra väsentligaste frågan när det gäller att klara ekonomin. Det räcker inte att, som Wivi-Anne Radesjö gör, krypa bakom påståendet att vi har en rätt hygglig företagsbeskattning i detta land. Jag kan hålla med om att vi har det, men det gäller inte småföretagen. De små enskilda företagen är drabbade av skatten, med den utformning som den har, och de är inte minst drabbade av de pålagor som socialdemokraterna har genomfört under de snart två år som de nu har suttit i regeringsställning, vilket jag påpekade i mitt inledningsanförande. Låt mig sedan beträffande teknikupphandlingen säga att vi är tacksamma för att man från socialdemokratins sida nu vill ha förnyelse på detta område. Jag konstaterar att det var litet si och så med intresset för teknikupphandling när det gällde JAS-projektet och när det gällde TELE-X-projektet. Men i våra reservationer sägs det att med den utformning som man nu söker sig fram till i propositionen kommer teknikupphandlingen att gå de små företagen förbi även på den punkten. Vi menar att det här måste ut längre. Det måste ut till utvecklingsfonderna, så att vi verkligen når forskningsoch utvecklingsverksamheten även i de små företagen. Det kan vi alltså göra med utvecklingsfondernas hjälp.

Herr talman! Wivi-Anne Radesjö nämnde i sitt anförande bl.a. att småföretagsfonden skulle gynna småföretagen och småföretagarna. Faktum är ju att den tilltänkta fonden, som samtliga tre icke-socialistiska partier har gått emot, är en del av löntagarfondssystemet — det fondsystem som vi, om vi får folkflertalets förtroende, har förutsatt oss att avveckla så snart som det är möjligt. De mindre företagen har ju redan satsat mer än 1 000 milj.kr. i dessa fonder. Sedan säger man från regeringens sida, för att verka generös, att när man har satsat dessa stora pengar skall företagen få låna tillbaka 100 milj.kr. — det skall återgå till småföretagen i form av ett lån. Anser Wivi-Anne Radesjö, som själv är småföretagare, att detta är generöst och att det är företagsvänligt? Ytterligare en sak som markerades i Wivi-Anne Radesjös inlägg var att de borgerliga partierna ville sänka skatterna och att detta, som hon uttryckte det, är det allena saliggörande. Hon sade vidare att socialdemokraterna för en företagsvänlig beskattningspolitik. Jag och mina borgerliga kolleger har markerat hur viktigt det är att skattefrågorna inte faller bort när vi diskuterar förnyelse och industripolitik över huvud taget. Att dessa frågor inte är medi detta betänkande är en annan sak. Vi har ju fått löfte om att det skall komma en proposition som behandlar skatterna i övrigt. Men just nu måste vi knyta an till detta problem. Höjda arbetsgivaravgifter, höjd förmögenhetsskatt och skatt på arbetande kapital anser vi icke är företagsvänligt, det stimulerar sannerligen inte småföretagen till nya tag. Anser Wivi-Anne Radesjö att detta är en småföretagsvänlig politik så vill jag gärna höra en ingående kommentar till detta.
Herr talman! Först till Jörn Svensson: Visst vet vi vad för sorts utveckling och tillväxt vi vill ha. Därför vill vi vara med och styra den här utvecklingen, och därför menar vi att dessa selektiva åtgärder kan vara ett sätt att göra det. Exporten är mycket viktig, men visst är det viktigt att vi har en hemmamarknad också. Vi har faktiskt även i småföretagen nytta av att storföretagen får bättre exportmöjligheter — då får underleverantörerna förhoppningsvis också bättre möjligheter att verka. När det gäller företagsbeskattningen vill jag säga att den ju är under överarbetning. Det skall komma en proposition i höst, och vi får väl invänta den, innan vi tar en debatt i detalj om företagsskatterna. Man har tagit upp frågan om selektiva eller generella stöd. De borgerliga partierna vill enhälligt ha mer av generella stöd eller skattelättnader. Jag vill påstå att vi väl inte alltid har varit helt oense om selektiva stöd. Äldrestödet t.ex. är ett verkligt selektivt stöd lika väl som stödet till den manuella glasindustrin. Erik Hovhammar har i varje fall inte tidigare haft någonting emot den sortens stöd. Tage Sundkvist tog i sitt huvudanförande upp frågan om den nordiska aktiemarknaden. De borgerliga partierna vill ha en gemensam nordisk aktiemarknad. Initiativ har faktiskt tagits; de nordiska industriministrarna hade en sammankomst hösten 1983, då de bl.a. antog ett principprogram för ett ökat nordiskt samarbete på t.ex. det tekniska området och forskningsutvecklingsområdet. Det skall väl förhoppningsvis bli en fortsättning på detta framöver.

Herr talman! Vad jag försökte efterlysa från regeringssidan var någon sorts förklaring om vad man har för sociala värderingar i botten när man ser på den industriella utvecklingsprocessen — vilka sociala värderingar man vill främja och i vad mån dessa skiljer sig från företagarvärldens och kapitalets värdemässiga föreställningar. Det jag saknar i propositionen är just sådana utgångspunkter. Man kan ingenstans i propositionen utläsa att regeringen har några sådana annorlunda utgångspunkter. Där finns ingen behandling eller några åtgärder föreslagna när det gäller problemet att de stora datajättarna helt styr utvecklingen på elektronikområdet. Där finns ingen som helst kritisk inriktning gentemot det fenomenet att de stora jätteföretagen lägger under sig mer och mer av forskningskapaciteten och även i stor utsträckning styr forskningen på universiteten, så att denna binds upp på ett olyckligt sätt vid kommersiella intressen och inte kan utvecklas fritt. Det finns heller ingen som helst värdering av vad tillväxt är och kan vara beroende på vilka samhälleliga mål, sociala mål och värderingar man har. Allt sådant saknas som sagt, och det är detta som jag har velat att Wivi-Anne Radesjö litet grand skulle kommentera. Är Wivi-Anne Radesjö klar över vad detta innebär? 1928 hölls en konferens i Stockholm, som sammankallats av en konservativ socialminister som hette Sven Läbeck. På konferensen predikades en allmän försonlighet mellan arbete och kapital. Där framfördes just den här filosofin, att egentligen har arbete och kapital precis samma intressen: Vi vill ju alla ha mer utveckling. Vi vill ju alla ha mer teknik. Vi vill ju alla sälja mer. Detta är en fruktansvärd förfalskning av verkligheten, ett döljande av den klasskonflikt som finns, där två krafter står mot varandra med diametralt motsatta objektiva intressen om vad samhällsutvecklingen skall innebära. Den filosofin kallades efter en engelsk industriledare, Sir Alfred Mond, för mondismen. Vad jag har försökt efterlysa här i dag är om den socialdemokratiska regeringen och dess förespråkare här är mondister, dvs. förespråkare för en sådan tro på att utvecklingen bara kan bli på ett sätt, att den så att säga är styrd av Gud och bara rullar framåt och att det gäller att vara med så mycket som möjligt; det finns inga sociala alternativa värderingar man kan ha på utvecklingen. Är ni mondister, eller är ni för en utveckling som utgår från arbetarrörelsens klassiska värderingar?
Herr talman! Det är inte så konstigt att småföretagarna är ganska skeptiska till åtgärderna i detta sammanhang. Man tycker att de är felaktiga till sin karaktär. Framför allt innebär dock åtgärderna att man bara får tillbaka en väldigt liten del av de medel som man själv satt in. Man har alltså t.ex. med den skärpta förmögenhetsskatten, med höjda arbetsgivaravgifter, med den tillfälliga vinstskatten och, inte minst, med avgifterna till löntagarfonderna mångdubbelt betalat de selektiva styrande insatser som föreslås i den proposition som vi nu behandlar. Äldrestödet, Wivi-Anne Radesjö, är faktiskt inte selektivt till sin karaktär - tvärtom! Anledningen till att vi accepterat det stödet är att det inte är konkurrenssnedvridande. Samtliga företag har nämligen samma möjligheter att få detta stöd. När det gäller den kommunala näringspolitiken finns det i dag väldigt många rapporter som tyder på att denna blir alltmer omfattande. Vi är synnerligen bekymrade över detta. Det är fråga om ett ingrepp i marknadsekonomin, vilket kommer att vara till skada inte bara för kommunerna utan också för företagsamheten. Vi anser att det finns all anledning att vara uppmärksam på den punkten.
Herr talman! Wivi-Anne Radesjö sade något om att Nordiska rådet hade behandlat frågan om liberaliseringen av kapitalmarknaden i Norden, och det är helt riktigt att man gjort det. Man riktade också en rekommendation till ministerrådet i enlighet med tankegångarna i det sammanhanget. Det är bara det att mot den rekommendationen röstade bl.a. medlemmarna av de socialdemokratiska partierna i Norden. Jag kan således ha anledning att undra om den socialdemokratiska regeringen i Sverige är villig att göra någonting på det här området.
Herr talman! Jag noterar att Wivi-Anne Radesjö inte kunnat ge mig något svar på frågan om hon anser att småföretagarfonden är företagsvänlig och till nytta för småföretagarna i vårt land. När det gäller skatterna totalt sett vill hon inte närmare kommentera den saken, utan hon skjuter problemet med företagsbeskattningen på framtiden. Det är enligt min mening en ganska klen tröst för landets småföretagare. I fråga om branschstödet vill jag säga att vi från moderat håll f. n. inte ser några möjligheter att lägga ned ytterligare pengar på detta stöd. Det gäller även den manuella glasindustrin. Vi måste ju spara oss ur det statsfinansiella trångmål som vårt land hamnat i. Jag vill dock verkligen understryka det ansvar som ligger på berörda myndigheter, som alltså har att noga följa utvecklingen beträffande glasbruken. Dessutom måste man slå larm så snart man ser att fara är å färde. Vi vill inte uppleva att ytterligare glasbruksorter drabbas av industridöd och avfolkning. I egenskap av aktiv låt mig säga glasman under många år och i egenskap av ordförande för Svenska glasbruksföreningen vill jag gärna framhålla att även om tiderna nu är goda och konjunkturerna går uppåt, kommer med säkerhet en nedgång. Då måste vi ha en viss beredskap.
Herr talman! Man har här klagat över att företagen skulle få tillbaka för litet i förhållande till de skatter och avgifter som man betalat in. Det gäller bl.a. avgifterna till löntagarfonderna — dessa 0,2 90. Vi socialdemokrater vill ju driva en politik som innebär att vi kan fördela genom skatterna. Företag som går med höga vinster kan komma att få avsätta litet mera för att vi på det sättet skall kunna stödja de företag som har möjligheter till utveckling men som själva inte har pengar för ändamålet. Löntagarfonderna är redan beslutade, så dem skall vi inte diskutera i dag, men jag vill säga att de 0,2 96 av lönesumman som företagen skall betala in inte kan vara särskilt betungande för dem. I varje fall har inte de företagare som jag pratat med tyckt att detta belopp haft någon större betydelse. Däremot upplever jag att fonderna kan få stor betydelse — om dessa pengar sätts in på rätt ställe kan de göra stor nytta. Angående det nordiska samarbetet överlåter jag åt industriministern själv, eftersom han finns i kammaren, att tala om för Tage Sundkvist hur det nordiska industriministermötet avlöpte.

Herr talman!

Denna grundsyn har präglat den socialdemokratiska regeringens politik sedan tillträdet i oktober 1982. På nytt har industrin satts i centrum. Genom kraftfulla generella åtgärder — devalveringen och investeringsprogrammen — har svensk industri fått ett ökat utrymme och en stärkt växtkraft, ett konkurrensläge som i dag står sig väl vid en jämförelse med vår omvärld. Genom en omläggning av industripolitiken med minskade subventioner till företag i kris och ökad satsning på utveckling — Tele-X, JAS, mikroelektronikprogrammet, havsresursverksamheten, stödet till teknisk forskning och utveckling, förnyelsen av stödet till utsatta branscher osv. — har viktiga steg tagits för att främja utveckling och förnyelse i svensk industri. Jag vågar hävda att denna omläggning av politiken spelat en viktig roll för den påtagliga vändning i svensk ekonomi och industri som vi nu kan glädja oss åt. Naturligtvis spelar den internationella konjunkturen en viktig roll, men även vid en internationell jämförelse står sig utvecklingen i Sverige väl. Industriproduktionen ökar på nytt, under 1983 med över 6 90 — vi är på väg att ta igen de förlorade åren. Affärerna med utlandet förbättras i snabb takt, exporten ökade under 1983 med hela 25 26 i värde — vi är på väg att återerövra vårt goda namn utomlands. Underskottet i statsbudgeten minskade för första gången — vi är på väg att på nytt bli ett land som kan betala för sig. Lönsamheten ökar kraftigt — vi är på väg att på nytt bli ett land där hedervärd produktion lönar sig mer än spekulation. Investeringarna, satsningarna på framtidens jobb och produktion, ökar — Sverige avindustrialiseras inte längre. Ett annat intressant mått gäller industristödets fördelning. Jag skall be att få lämna en uppgift till kammarens ledamöter. Mellan budgetåren 1982 84 minskade krisstödets andel av industristödet från 77 till 48 90. Regeringen är nu beredd att gå vidare på den inslagna vägen. I den proposition som kammaren i dag behandlar dras riktlinjerna upp för en industripolitik för tillväxt, utveckling och förnyelse. Vi menar att förutsättningarna för svensk industris utveckling i flera avseenden nu är goda. Strukturellt står svensk industri väl rustad efter omfattande — och kostsamma — omstruktureringar. Teknologiskt ligger svenska företag, forskare, tekniker och yrkesarbetare i främsta linjen på viktiga områden. Marknadsmässigt har svensk industri en internationellt sett stark position med stora erfarenheter och god förankring i viktiga marknader. De fackliga organisationernas positiva inställning till ny teknik och rationell produktion är en unik konkurrensfördel för svensk industri. Sveriges neutralitet och industrins höga grad av internationalisering utgör också en styrka. Jag vill gärna understryka att det nära samarbetet mellan samhället, företagen och de anställda är en annan styrkefaktor för vårt land. Även vår offentliga sektor, och de avancerade behov och krav som finns där, utgör en styrka genom den industriella utveckling och produktion som den kan leda till. Regeringens sammanfattande bedömning är således att svensk industri, under förutsättning av en balanserad kostnadsoch prisutveckling — och den förutsättningen måste jag ange — har goda utsikter inför framtiden. Vi står efter flera års nedgång åter på fast grund. Och jag vill tillägga: Vi har återvunnit den framtidstro som förlorades på 1970-talet. Svensk industri präglas i dag av livskraft och vitalitet, av en fast beslutsamhet att satsa på framtiden, såväl hos företagsledare som hos löntagare. Det går bra för svensk industri i dag — det borde vi alla kunna glädjas åt. Industripolitikens huvuduppgift blir mot denna bakgrund att komplettera den ekonomiska politiken och att inom ramen för marknadsekonomin stödja svensk industris utveckling och förnyelse samt att ta vara på det konkurrenskraftiga och utvecklingsbara. De förslag som läggs fram i propositionen är omfattande och spänner över ett brett fält — även om jag naturligtvis vill tillägga att det finns många frågor som inte berörs i propositionen, och som säkerligen många inom mitt eget parti och inom oppositionspartierna anser borde ha funnits med. Förnyelsepropositionen och den direkta industripolitiska delen av forskningspropositionen omfattar en statlig satsning på 4,3 miljarder kronor. Inte mindre än 1,1 miljarder av dessa pengar gäller nysatsningar, som har tagits fram i ett mycket bekymmersamt budgetläge, vilket kammarens ledamöter känner till. Det innebär att den offensiva industripolitiken fått en övergripande prioritet i statsbudgeten. Min avsikt är givetvis inte att inför kammaren i dag på något sätt presentera regeringens förslag. Dem har ni manglat i utskottet. Min egen erfarenhet av arbetet i näringsutskottet är att man går igenom de olika förslagen mycket noggrant och utförligt. Därför är det överflödigt att jag tar upp dem här. Jag vill bara nämna sex huvudområden som regeringen har pekat ut. Det är de områden där det i propositionen har skett en kraftsamling. För det första: Insatserna för småföretag med expansionsmöjligheter ökar för att underlätta företagens möjligheter att växa och utvecklas. De unga teknikbaserade företagen utgör en viktig resurs för framtiden och därför har vissa förslag lagts i syfte att stötta dessa företag. Här återfinns statens industriverks program för småföretagsutveckling, ett nytt forskningsbidrag till småföretag och den särskilda småföretagsfonden på 100 milj.kr. av löntagarfondsmedel. För det andra: Satsningarna på underleverantörerna stärks för att öka den svenska underleverantörsandelen i svenska företag och utomlands. Jag vill gärna säga till kammarens ledamöter att jag är litet orolig över den utveckling som i dag äger rum på underleverantörsområdet med hänsyn till koncentrationen hos stora företag. Det finns all anledning att ägna denna fråga en ökad uppmärksamhet såväl i riksdagen som i regeringen och hos myndigheterna. För det tredje: Stödet till nyföretagandet ökas för att ge utvecklingsbara affärsidéer och uppfinningar en chans. Stödet till uppfinnare utvecklas. Det är viktigt att vi i vårt land har ett företagsklimat och ett klimat just för nyföretagande så att människor, bl.a. ungdomar, vill starta eget och stå på egna ben. För det fjärde: En ökad satsning sker för att bygga upp teknisk kompetens och tekniskt kunnande i industrin för att lägga grunden för industriell tillväxt och förnyelse när det gäller morgondagens produktion. Det är ett livsvillkor för svensk industri, även för småföretagen, att vi ser till att vi alltid arbetar med den bästa och modernaste tekniken. Styrelsen för teknisk utveckling får här förstärkta resurser för kunskapsutveckling och utvecklingsprojekt. Även mikroelektronik-programmet hör hit. För det femte: Nya insatser för att främja spridningen av ny teknik för att det kunnande som forskningen ger verkligen kommer till nytta. Samarbetet mellan högskolor och företag bör vidgas. Som kammarens ledamöter känner till har två försökslän, Blekinge län och Jämtlands län, utsetts för att öka utbytet mellan forskningen och högskolorna. För det sjätte: Utveckling av teknikupphandling som ett industripolitiskt instrument för att stimulera teknisk förnyelse i samarbete mellan tillverkare och kund. Jag vill här faktiskt särskilt peka på den mycket kraftiga förstärkning av industrifonden på 600 milj.kr. som jag hoppas också skall kunna komma småföretagen till del. Det här är alltså en satsning för att tillsammans med näringslivet komma in på områden och projekt som kanske inte annars hade varit möjliga. När jag träffar företagsledare och andra representanter för näringlivet, pekar de ofta på just industrifonden som ett statligt industripolitiskt instrument som de tycker är värdefullt och obyråkratiskt och som de gärna vill skall utvecklas. Så har regeringen i propositionen samlat en rad åtgärder, stora som små. Jag skall inte ytterligare gå in på dem. Som jag sade tidigare har jag inte eftersträvat att i propositionen täcka in alla områden. Exportfrågorna när det gäller små och medelstora företag har ju förelagts riksdagen i en särskild proposition. I förnyelsepropositionen har jag pekat på några punkter, där regeringen ämnar återkomma med förslag. Bl.a. gäller detta de viktiga skattefrågorna. Jag delar den uppfattning som inte minst herr Sundkvist har fört fram, att skattefrågorna är mycket viktiga, inte bara för småföretagen utan också för småföretagandet i stort. Naturligtvis får inte skattepolitiken stå i strid med industripolitikens åtgärder och syften. Orsaken till att inte skattefrågorna tas upp i propositionen har Wivi-Anne Radesjö pekat på. Två stora utredningar var aktuella. Den Nordenfalska utredningen om de mindre och medelstora företagens finansieringsvillkor höll på att remissbehandlas, när slutarbetet gjordes beträffande förnyelsepropositionen. Remissbehandlingen blev klar först i februari, och då skulle propositionen i stort sett vara färdig för att tryckas och läggas på riksdagens bord. Sedan hade vi företagsskattekommittén, som successivt presenterade sina betänkanden. Avsikten har varit att på grundval härav återkomma till riksdagen i höst. Detta är alltså orsaken till att de viktiga skattefrågorna inte finns med i förnyelsepropositionen. Herr talman! Jag skall inte gå in på branschfrågorna. Dock vill jag göra ett undantag och säga några ord om läkemedelsindustrin, och jag gör detta, därför att jag först vill informera riksdagen om ett förestående regeringsbeslut. Läkemedelsindustrin har utvecklats mycket positivt under 1970-talet. Industripolitiskt är läkemedelsindustrin en viktig bransch för Sverige. De svenska läkemedelsföretagen har varit och är framgångsrika på flera viktiga läkemedelsområden. På hälsooch sjukvårdsområdet är naturligtvis läkemedelsproduktionen även ur en rad andra aspekter av stort intresse för samhället. Internationellt är de svenska läkemedelsindustriföretagen små, vilket också har redovisats i läkemedelsindustriutredningen. Framför allt är detta naturligtvis en nackdel på forskningsoch utvecklingsområdet, men säkerligen är det i internationellt sammanhang även på marknadsföringsområdet en nackdel att vara liten. Branschen är vidare mycket beroende av olika samhälleliga insatser vad gäller läkemedelskontrollens uppläggning, prissättningssystem m.m. Också Wivi-Anne Radesjö var inne på dessa frågor, och hon hänvisade till den pågående utredningen på denna punkt. Jag bedömer det som angeläget att regeringen får möjlighet att i organiserade former diskutera dessa och andra frågor med läkemedelsindustrin. Regeringen kommer därför nu att inrätta ett läkemedelsindustriråd. Jag har inbjudit branschen och de fackliga organisationerna att den 18 juni diskutera uppläggningen av rådets arbete. Avsikten är att rådet skall ha både rådgivande uppgifter och vissa operativa uppgifter, t.ex. att ta initiativ på forskningsoch utvecklingsområdet. Regeringens avsikt med läkemedelsindustrirådet är att med branschen och de fackliga organisationerna diskutera förutsättningar för en fortsatt gynnsam utveckling av den svenska läkemedelsindustrin liksom behovet av samarbete och samordning på vissa områden. Herr talman! Vi sätter med denna proposition och riksdagens beslut på nytt upp en klar målsättning för industripolitiken: att effektivt stödja svensk industris utveckling och förnyelse, att ta till vara det konkurrenskraftiga och utvecklingsbara, det som kan ge oss morgondagens jobb och produktion. Jag menar att mottagandet av förnyelsepropositionen har varit positivt, också i riksdagen. Reservationer i enskildheter och olika syn på en och annan konkret åtgärd förtar inte slutintrycket att propositionen här har vunnit en bred anslutning. Jag vill till sist säga att jag anser att detta är en styrka — en styrka som på detta område präglade stora delar av 1950 och 1960-talen i Sverige och som bidrog till den positiva utveckling som kännetecknade svensk industri då. Kan vi återvinna denna uppslutning kring teknisk utveckling och industriell förnyelse, står vårt land och vår industri bättre rustade inför framtiden än flertalet länder i vår omvärld.

Herr talman! Industriministern sade häromdagen enligt ett tidningsreferat att man inte kan komma till rätta med den ekonomiska krisen med en selektiv industripolitik. Jag tycker att det uttalandet framstår som ganska märkvär digt när man sedan läser propositionen, där den ena selektiva åtgärden efter den andra föreslås. Industriministern har också sagt att regeringens ekonomiska politik har verkat positivt för industrin och näringslivet i stort, men också för småföretagen. Han har vidare nyss från denna talarstol konstaterat att industrin, som han uttryckte det, har återvunnit framtidstron. Ja, det är nog riktigt att det i dag går mycket bra för särskilt de exporterande, börsnoterade storföretagen, och det är något som vi alla har stor anledning att glädjas åt. Men jag tycker att det vore motiverat att socialdemokraterna och regeringen i den här situationen ställde sig frågan: Varför går det inte lika bra för småföretagen, som ju trots allt betyder så mycket för vårt lands ekonomi i stort och som inte minst industriministern, särskilt i småföretagardelegationen, har ömmat så väldigt mycket för? Jag anser att han i det sammanhanget har sagt många bra saker, som jag, herr talman, tyvärr måste konstatera icke återfinns i den proposition som vi i dag behandlar. Men det kanske beror på att industriministern inte inom regeringskretsen har fått gehör för sin småföretagsvänliga linje. Man skulle dock ha önskat att mera av det industriministern sagt tidigare hade funnits med i den proposition vi diskuterar i dag. Man kan fråga sig: Varför kommer investeringarna i småföretagen att minska? Att detta är ett faktum har såväl Industriförbundet som SCB utredningen visat. Varför är lönsamheten betydligt sämre i de smärre företagen? Många av oss borgerliga talare har gett svaret. Vi har pekat på de höjda arbetsgivaravgifterna, på den höjda förmögenhetsskatten, på den höjda arvsoch gåvoskatten, på prisstoppet och på mycket annat. Allt detta bidrar självfallet till att dämpa aktiviteten hos landets småföretagare. Detta, herr industriminister, är inte en vettig näringspolitik, sett från de mindre företagens synpunkt. Jag vill gärna göra det konstaterandet i den här debatten.

Herr talman! Jag vill gärna börja med att ge industriministern ett erkännande. Mig veterligt är det första gången som en socialdemokrat har erkänt att det fanns några fel på politiken före 1976. Nu har man i propositionen konstaterat att det var en del inslag i utvecklingen före 1976 — exempelvis kostnadsexplosionen 1974-1976 -— som orsakade det dåliga underlaget för industrin under den sista delen av 1970-talet. Jag är tacksam för att vi har fått den här sakliga bedömningen i stället för det gamla resonemanget om det dukade bordet. Det är en förnyelse i socialdemokratisk politik. Men tyvärr är det den största förnyelsen, som jag ser det. Till stor del beror detta på att man inte kunde göra den samordning av de förslag som nu lagts fram och de förslag som man avser att lägga fram i samband med en skatteproposition. Jag tycker nämligen att skattefrågorna är så enormt viktiga i samband med de nu aktuella frågorna — det erkänner industriminis tern nu, och det är bra — att dessa borde ha behandlats i ett och samma sammanhang. I dag är industriministern inte lika generös som han var i propositionen, utan i dag konstaterar han att det helt och hållet är regeringens tillträde 1982 som möjliggjorde den förbättring i industrin som vi har kunnat konstatera under den senaste tiden. Industriministern tar t.o.m. satsningen på JAS projektet som ett exempel, det projekt som socialdemokratin en gång i tiden motarbetade. Det viktigaste som har hänt är egentligen den rejäla strukturomvandling som har skett i svensk industri. Hade inte de regeringar som arbetade mellan 1976 och 1982 varit beredda att ta itu med denna industriomvandling, skulle vi inte i dag ha haft det läge som vi har inom svensk industri och som är mycket gott i förhållande till utländsk industri exempelvis inom varvsnäringen och inom stålsektorn. Jag skall inte vara ofin och räkna upp alla de tillfällen då socialdemokraterna gick emot den här strukturomvandlingen — men är det nödvändigt, så kan jag göra det — men det var så att vi fick slåss för den själva. Vi fick lida smälek för den och man talade om Åslings akutmottagning och liknande. Jag sade i specialstålsdebatten att det var just denna strukturomvandling som har lagt grunden för den situation vi har i dag, och det vill jag konstatera även i den här debatten.

Herr talman! Vi har vant oss vid, bl.a. från finansdebatterna, att regeringen gärna vill inhösta beröm för resultatet av sin ekonomiska politik. Och det finns utan tvivel en mängd glädjeämnen, inte minst utvecklingen för våra stora exportföretag, så visst är det lätt att dela industriministerns glädje. Men det skadar nog ändå inte att påminna om att förbättringen i bytesbalansen huvudsakligen är en följd av en uppåtgående konjunktur ute i världen, som Sverige har kunnat dra stor nytta av. Våra exportföretag har genom visad skicklighet och stor anpassningsförmåga klarat sig särskilt bra. Det skadar väl inte heller att påminna om — andra har gjort det tidigare här — att den positiva utvecklingen gäller just våra stora industriföretag. Hos mindre och medelstora företag finns inte alls samma positiva tendens. Industriministerns anförande ger lika litet som behandlingen i utskottet någon förklaring till den påtagliga skillnaden mellan propositionens inledande text och de konkreta förslag som sedan kommer. Även om texten i början inte är så kristallklar, vilket kanske är naturligt, eftersom den är resonerande till sin karaktär, kan man i alla fall uppfatta ett visst förord för en mer generell utformning av industripolitiken. Industriministern nämner riskerna för konkurrenssnedvridning och svårigheterna med att ha en strategi, som bygger på att politiker och tjänstemän skall peka ut framtidens produkter och branscher. Vad har då hänt mellan det att inledningen författats och de konkreta förslagen kommit till? Studerar man t.ex. en förteckning över hur anslaget till Småföretagsutveckling skall fördelas, finner man det vara så långt ifrån en generell utformning som det över huvud taget går att komma. Här handlar det faktiskt väldigt mycket om politisk klåfingrighet. Eller hur skall, industriministern, det facit se ut som gör att en tjänsteman på utvecklingsfonden kan avgöra om ett företag bidrar till att angelägna samhällsmål uppfylls? Hur skall han kunna avgöra om det kriteriet är uppfyllt? Detta är ett exempel bland många, men det visar särskilt tydligt hur vanskligt det är att bedriva en indusiripolitik med en så tydlig tonvikt på de selektiva medlen.

Herr talman! Jag skulle till industriministern vilja ställa tre frågor, som är aktuella i detta sammanhang. Den första frågan gäller det som man på regeringshåll och bland de borgerliga tydligen är överens om att kalla kostnadsexplosionen. Vi har alltså haft en mycket kraftig stegring av priserna på olika realvärden. Det kan visas att det i alla högindustrialiserade samhällen finns starka tendenser till en monopolistisk prisbildning, dvs. att de stora företagen privatbeskattar konsumenterna. Kan man mot den bakgrunden påstå att kostnadsexplosionen är orsakad av lönerna, och är en fortsatt reallönesänkning för svenska arbetare och tjänstemän en förutsättning enligt regeringens mening för industriell stimulans och tillväxt? Det är den första frågan. Så till den andra frågan. Av det material som man kan ta del av bl.a. från STU rörande datoriseringens framväxt framgår att det finns en mycket stark uppbindning till de stora leverantörernas intressen. Delvis såsom en följd av detta finns också en hotande brist på överförbarhet beträffande information och teknik mellan olika systemtillverkare. Är detta någonting som föranleder regeringen att föra en mer oberoende politik på dataområdet, en politik som i det långa loppet frigör Sverige från beroende av de transnationella datajättarna? Slutligen den tredje frågan. Det talas mycket om internationaliseringen av svensk ekonomi.

Herr talman! Ett tema i moderaternas och folkpartiets reservationer och i Erik Hovhammars och Christer Eirefelts inlägg är att man vill ha en minskning eller t..o. m. en avveckling av det selektiva industristödet. Herr Hovhammar talade så engagerat om den selektiva industripolitiken att jag nästan fick tårar i ögonen. Detta berodde på att jag har erfarenhet av herr Hovhammar som en av riksdagens verkliga lobbyister när det gäller att få ett selektivt industristöd till exempelvis glasindustrin. Jag skulle emellertid kunna nämna fler exempel där herr Hovhammars lobbyverksamhet i riksdagen har gått ut på att få statliga stöd och bidrag. Att han inte har reserverat sig i den här frågan beror ju inte på att han inte vill ha ett selektivt industristöd till glasindustrin. Det beror på att han denna gång är nöjd med att regeringen så att säga skapat ett skyddsnät för glasindustrin. Jag skall inte göra någon sammanfattning av vad detta borde leda till för mental ståndpunkt. Den slutsatsen får herr Hovhammar själv dra. Moderaterna och folkpartiet menar att förslagen i förnyelsepropositionen innehåller en rad nya selektiva industripolitiska åtgärder. Detta menar jag är en något märklig kritik från två partier som varit delansvariga för den industripolitik som fördes under åren 1976-1982. Aldrig tidigare har ju staten betalat ut så mycket och medverkat i en så omfattande selektiv stödpolitik som under dessa år — och därtill en tvivelaktig stödpolitik. Denna stödpolitik har nu den socialdemokratiska regeringen avbrutit. Jag nämnde en siffra i mitt anförande för att bevisa detta. Grunden för att detta varit möjligt är en generell ekonomisk politik och en näringspolitik som satt industriproduktionen i centrum igen och som har som mål att återupprätta Sverige som en ledande industrination. Vi är på väg att lyckas med detta. I detta läge för moderaterna och folkpartiet fram en kritik som går ut på att regeringens åtgärder skulle vara negativa för industrin, för näringslivet och för småföretagsamheten. Det stämmer inte. Det som moderaterna och folkpartiet inte förstått är att det behövs en selektiv industripolitik som komplement till en allmänt näringslivsvänlig ekonomisk politik. Detta behövs framför allt till gagn för de små och medelstora företagen, som ju också herr Hovhammar talade gott om. Tydligen anser han dock inte att småföretagandet och nyföretagandet behöver stöttas. Den selektiva industripolitiken stöttar på många områden där företagen själva inte har förmåga eller möjligheter att ta till vara de utvecklingsmöjligheter som erbjuds. Ett exempel är STU, som är ett viktigt inslag i industripolitiken. Genom de satsningar som STU gör sker en teknikutveckling och en spridning av teknisk kunskap — framför allt till hjälp för mindre företag, som annars inte skulle få tillgång till detta. Jag vet inte i vilka företagskretsar herr Hovhammar och herr Eirefelt umgås. Jag möter ständigt under mina resor runt om i landet småföretagsledare som säger så här: Utan utvecklingsfondernas hjälp, utan STU:s och SIND:s centrala hjälp, hade jag inte klarat den här utbyggnaden, kunnat få den här ordern eller kunnat nå de här framgångarna. Ett annat exempel är uppmuntrandet av användning av flexibla tillverkningssystem, som det också finns förslag om i propositionen och som man inte tycker om. Detta är ett sätt att förmå företagen att snabbare än de annars skulle ha gjort ta till sig och använda ny teknik. Samma sak gäller programmet för industridesign och andra åtgärder för småföretagsutvecklingen från statens industriverk. Jag skulle på det här sättet kunna gå igenom i stort sett alla förslagen i förnyelsepropositionen och visa hur de är till just för att hjälpa och stötta småföretagen och nyföretagandet. När moderaterna och folkpartiet går emot alla dessa förslag vänder de ryggen mot industrin, som ju egentligen välkomnar de förslag som läggs fram i förnyelsepropositionen. Det är ju inte så, herr Eirefelt, att småföretagen och småföretagsorganisationerna skulle vara negativa eller kritiska till de förslag som förs fram i förnyelsepropositionen. Jag vet inte var herr Eirefelt har läst sådana uttalanden. Jag har mängder av pressklipp, där småföretagare och småföretagsorganisationer uttalar sig mycket positivt till förslagen i propositionen. Svensk industriförening har t.ex. med glädje och tillfredsställelse hälsat de satsningar som görs i propositionen när det gäller de teknikbaserade småföretagen. Moderaterna och folkpartiet intar här en klart negativ hållning, som går ut över framför allt småföretagen, vilka man annars i olika sammanhang säger sig vilja värna. Jag vill, herr talman, gärna passa på tillfället att här utdela en blomma till centerpartiet. Centerpartiet inser behovet av selektiva industripolitiska åtgärder som en viktig del av näringspolitiken. Centerpartiets reservationer går ut på att man vill ha en ytterligare decentralisering av de industripolitiska medlen. Det är en ambition som jag i stor utsträckning delar. Vi går också en bra bit på vägen genom ökningen av resurserna till utvecklingsfonderna. Men jag hävdar samtidigt att det är nödvändigt att även regeringskansliet och de centrala industripolitiska myndigheterna har tillräckliga resurser för att på ett riktigt sätt kunna komplettera de regionala organen. Jag finner då, herr talman, att centerpartiet sammantaget ligger nära regeringen i de industripolitiska frågor vi i dag diskuterar. Det tycker jag är glädjande. Jag vill också säga att par ord ytterligare till Christer Eirefelt, som tog upp frågan om det sätt på vilken propositionen bemötts ute i landet. Jag är här visserligen part i målet, men vi har ändå uppnått enighet nu i näringsutskottet. Trots reservationer om enskildheter och olika synsätt när det gäller en eller ännan konkret åtgärd, något som jag inte finner särskilt besvärande, har vi i riksdagen uppnått enighet i dessa frågor, och denna baserar sig på den enighet som uppnåtts bland industriledare, fackliga organisationer, forskare och vetenskapsmän om att det nu är nödvändigt att inrikta industripolitiken på industriell utveckling och förnyelse. Det beror på att många av dessa förslag har utarbetats i nära kontakt med och i vissa fall i samråd med näringslivets organisationer, med fackliga organisationer och med forskare och vetenskapsmän — i småföretagsdelegationen, i det industriellt tekniskt vetenskapliga rådet och i det näringspolitiska rådet. Det har varit ett arbete, där de tre enigheter som jag anser vara nödvändiga för att forma industripolitik, nämligen samhället, företagen och de anställda, samlats till gemensamma diskussioner. Jörn Svensson! Självfallet drar vi nu nytta av en gynnsam konjunktur. Regeringen är naturligtvis medveten om att konjunkturen så småningom vänder. Men det är just i medvetandet om behovet av att långsiktigt stärka industrin som vi lagt fram ett antal förslag i denna proposition, vilka även Jörn Svensson anslutit sig till. Det gäller hela raden av insatser med sikte på forskning och utveckling samt förnyelse av industrin. Det gäller forskningen på mikroelektronikområdet, på havsresursområdet osv. Bakom dessa förslag och många fler som är under utarbetande ligger just insikten om att vi inte bara kan njuta av högkonjunkturen utan att vi måste försöka skapa en industri som även under lågkonjunkturer klarar sin uppgift. Därför görs nu alla ansträngningar för att stärka den svenska industrin. Industrin är i sig inget självändamål för det svenska samhället eller för någon annan nation. Vi har klart och tydligt sagt att industrin är grunden för vårt välfärdssamhälles utveckling. Vi önskar framgång för vår industri just därför att industrin kan ge oss möjligheter att bygga ut vårt samhälle i olika avseenden. Utan balans i affärerna med utlandet och utan att vi får exportintäkter som kan betala vår oljenota och andra inköp utomlands får vi heller inget utrymme för att bygga trygghet och välfärd i vårt eget land. Därför var det också en klar markering när jag började mitt anförande med att säga att industriell utveckling och förnyelse är viktiga för att vi skall kunna åstadkomma utveckling och rättvisa i vårt eget land.

Herr talman! Industriministern utnämnde mig till en framgångsrik lobbyist häri riksdagen. Vad han menade med det utvecklade han inte närmare, men jag tackar för komplimangen. Det småländska glaset känner både Thage Peterson och jag synnerligen väl. Jag vill gärna säga att de pengar som vi fått från staten bl.a. för att öka exportaktiviteten har varit positiva. Jag har också här i dag sagt att vi på vårt håll, precis som regeringen, tyvärr inte anser oss ha råd att fortsätta med det här stödet. Där har Thage Peterson och jag i sak samma uppfattning, varför det inte är mycket att diskutera. När det gäller de andra frågor som vi haft uppe i dag noterar jag att industriministern inte hade någon enda kommentar att göra till de sjunkande investeringarna, till den dåliga lönsamheten och till den försämrade framtidstron bland landets småföretagare. Icke en enda kommentar hade han att göra till detta, som jag markerat i ett par inlägg i dag. Det måste väl innebära att landets småföretagare inte heller i fortsättningen har så särskilt mycket att vänta sig från regeringens sida. Jag vill också erinra om att det tidigare i debatten sagts, att industriministern i tidningsuttalanden och i propositionen framhållit att stödåtgärderna bör utformas så generellt som möjligt. Men är detta bara en läpparnas bekännelse? För i propositionsförslagen går ni ju en helt motsatt väg, vilket vi påpekat flera gånger i dagens debatt. All förstärkning exempelvis när det gäller Investeringsbanken, Industrifonden och Småföretagarfonden är selektiva åtgärder, som inte innebär någon fördel utan utgör ett hinder för en fortsatt framstegsvänlig småföretagarpolitik i vårt land. Den åsikten delas av i varje fall majoriteten bland landets småföretagare, och jag vet inte vilka företagare Thage Peterson talat med och som anser att man inte tillräckligt utnyttjar den selektiva politikens välsignelser.

Herr talman! Jag tackar varmt för den blomma jag fick av industriministern. Han talar sig varm för en decentraliserad verksamhet.

Det är därför vi fört fram kritik. Vi tycker att man här borde ha använt de pengar som man satsar i Industrifonden. Dessa pengar borde ha gått till STU som låtit dem gå vidare till utvecklingsfonderna i mycket större utsträckning än vad regeringen föreslår. När det gäller resonemanget i mitt förra inlägg om den strukturomvandling av svensk industri som vi medverkat till och som är grunden till den lyckosamma utveckling som vi har på exportens område, så kommenterade industriministern inte denna del av mitt anförande. Det får jag väl då ta som ett instämmande. Det betyder helt enkelt att man från socialdemokraternas sida i dag tycker att det var riktiga och bra åtgärder som den borgerliga regeringen den gången vidtog. Det var bara det att socialdemokraterna på den tiden motsatte sig dessa åtgärder. Låt mig helt kort ta upp den fråga som råkade hamna i debatten mellan mig och Wivi-Anne Radesjö. Jag känner i och för sig inget behov av att ställa några frågor till industriministern om den nordiska aktiemarknaden, men nog är det litet synd om man från socialdemokratisk sida skall sätta sig emot en ökad liberalisering av kapitalmarknaden i Norden. Nog är det litet synd om Norge öppnar möjligheter för andra länder att etablera bankkontor i Norge men svenska banker inte får den möjligheten därför att vi inte är beredda att ens diskutera en ökad liberalisering. Det är väl ändå rätt beklagligt.

Herr talman! Jag vet inte vilka småföretagare industriministern träffar, men jag förmodar att det i stor utsträckning måste vara samma problem som vi stöter på. Så här sade i alla fall SHIO, som är den kanske mest representativa organisationen för våra mindre företag, när propositionen kom: ”Tyvärr har man inte förmått ta steget fullt ut och tänka i generella termer och skapa stimulanser inom vida ramar. Förnyelsepropositionens många positiva intentioner plottras bort i ett brett sortiment selektiva, detaljerade åtgärder. Dessutom saknas helt två vitala områden — hela skattesektorn och frågan om de mindre och medelstora företagens kapitalförsörjning. Med skattefrågorna och kapitalförsörjningsproblemen förda åt sidan hänger förnyelsepropositionen i luften.” Det är en bra sammanfattning av vad jag har försökt att framföra. Det är alldeles för mycket selektiva insatser, och med alla skattefrågorna vid sidan om blir det inte någon hel bild av industripolitiken. När det gäller den förra regeringens agerande på 1970-talet glömmer industriministern — naturligtvis lägligt — bort skälet till de insatser som regeringen då gjorde, nämligen de extrema oljeprishöjningarna, den interna tionella konjunkturen och det höga kostnadsläget. Den situationen har vi inte i dag. Den proposition som vi nu behandlar är knappast någon småföretagarproposition i egentlig bemärkelse, om man jämför med tidigare propositioner. Den handlar mest om industripolitik i stort. I den mån man kommer in på konkreta åtgärder rör det sig huvudsakligen om politisk klåfingrighet med mycket detaljstyrning. Jag önskar att regeringen hade lagt ned samma möda påattistället hitta bra generella åtgärder. Det blir knappast en småföretagarproposition för att man tar 100 milj.kr. av löntagarfondsmedlen, som småföretagen själva har fått betala kanske bortemot 1 miljard till. När det gäller skattefrågorna grundas min oro mest på att det i detta sammanhang — när man tittar på det som har hänt sedan hösten 1982 — finns en risk för att det som sker inte kommer att innebära förbättringar för våra småföretag. Jag hoppas att jag har fel, men de pålagor småföretagen har fått hittills tyder tyvärr inte på det. Slutligen tror jag att industriministern har rätt när han påpekar vilken situation som underleverantörerna har. Deras situation är — och kommer att bli — mycket besvärlig, och det av flera skäl. Jag kan som exempel nämna den koncentration som finns och det krav att vara effektiva som underleverantörerna får på sig när de måste anpassa sig till några få kunder. Därmed mister underleverantörerna den flexibilitet som är nödvändig för att de skall kunna klara sig. På den punkten tror jag att industriministern har alldeles rätt.

Herr talman! Industriministern har fyra debattörer som han skall svara, så det är förklarligt om han inte kan besvara alla frågor just nu. Jag skulle ändå vilja bita mig fast vid frågan om kostnadsexplosionen. Det tillhör de allmänt etablerade sanningarna i den ekonomiska diskussionen att det var lönekostnaderna som i mitten av 1970-talet orsakade bakslaget för svensk exportindustri. Jag håller före att detta är en propagandistisk lögn och att det alltså inte var på det sättet. Jag håller också före att lönekostnaderna inte alls spelade den avgörande rollen för exportens möjligheter att hävda sig. Under lång tid steg nämligen den inhemska konsumtionen här i Sverige långsammare än i en rad andra industriländer. Också lönekostnaderna per producerad styck steg betydligt långsammare. Dessa kostnader ökade avsevärt snabbare i t.ex. Japan. Trots detta klarade sig de japanska företagen bättre på exportmarknaden. Den tillfälliga kostnadsexplosion som man statistiskt kunde notera under ett par år i mitten av och under senare delen av 1970-talet kan förklaras på annat sätt: den stagnation som inträdde när det gällde produktionens och försäljningens volym gick inte parallellt med en utrationalisering eller avskedanden av arbetskraft. Följaktligen blev det en statistisk relation som skenbart höjde kostnaderna. När volymen stagnerar har det också en ogynnsam inverkan på produktiviteten. Det var dessa omgivningsfaktorer som orsakade detta statistiska fenomen, icke det faktum att lönerna steg särskilt mycket eller att lönerna var för höga. F. ö. är det för mig en gåta hur sjunkande reallöner, som vi har haft under en följd av år, skulle ha kunnat vara den stora kostnadsboven för svensk industri. Jag tycker inte att socialdemokraterna skall underbygga den tesen på det sätt som de gör i propositionen. Jag skulle vilja fråga: Är sjunkande reallöner framöver en förutsättning, enligt regeringens sätt att se, för att exportindustrin skall kunna hävda sig? Är det i så fall en riktig industriell politik? Den kommer ju att drabba hemmamarknaden. Det man vinner på exportmarknaden förlorar man på hemmamarknaden. Hela poängen med att ha en industriell utveckling som skall bygga under välståndet och göra det lättare för folk att leva här i landet faller bort, om man har den uppfattningen att exportexpansionen bara kan ske till priset av sänkta eller återhållna löner.

Herr talman! Jag har fått ett stort antal frågor som jag inte hann komma in på i min första replik men som jag nu gärna vill besvara. Jag beklagar att inte utskottets talesmän har någon repliktid kvar, men sådant är livet när man är i opposition. Jag har fått erfara det i tidigare debatter i kammaren. Jag skall börja med Hovhammar. Denna gång skall det inte bli några vänliga ord precis. Hovhammar gjorde här ett konstaterande som enligt min mening inte är riktigt sant. Hovhammar sökte göra gällande att lönsamheten för småföretagen t.o.m. har minskat under de senaste två åren. Detta är, så långt det nu går att bedöma av statistiken, helt fel. Lönsamheten har förbättrats även för småföretagen, men förbättringen av lönsamheten är större i de stora företagen än i de små. Av det faktum att lönsamheten finns men att den är mindre än i de stora företagen kan inte Hovhammar tillåtas dra slutsatsen att lönsamheten har blivit sämre under de senaste två åren. Det är i stället fråga om en klar förbättring. Jag har tre saker att säga till Eirefelt. Han byggde en del av sitt inlägg på ett uttalande som — om jag citerar rätt — löd: ”Uppgången i konjunkturen förklarar huvuddelen av exportuppgången.” Det sade han väl närmast för att litet polemisera mot mig när jag redogjorde för förändringarna i Sveriges ekonomi och de industriella framgångarna. Jag vill till de borgerliga företrädarna här allmänt säga att jag inte riktigt förstår varför ni blir så ledsna och bedrövade varje gång som jag talar om att det nu börjar gå bra för Sverige igen och att flera kurvor pekar uppåt. Det borde vi väl alla ta till våra hjärtan och tycka är väldigt bra! Men det verkar som om ni är ledsna att vi har en sådan utveckling. Så tillbaka till Eirefelts uttalande, att uppgången i konjunkturen förklarar huvuddelen av exportuppgången. Också det är — i likhet med herr Hovhammars påstående — helt fel. Det är precis tvärtom. Huvuddelen av exportuppgången förklaras av återtagna marknadsandelar, dvs. är ett resultat av den konkurrensförbättring som den ekonomiska politiken har lett till, herr Eirefelt. Av någon anledning åberopade Eirefelt i inledningen och avslutningen av sitt huvudanförande uttalanden av Korsnäs-Marma-chefen på industride partementets seminarium förra året. Jag delar uppfattningen att docent Nils Landqvist är en klok karl, men jag kan inte riktigt förstå hur Christer Eirefelt kunde lägga de uttalanden av denne som han anförde till grund för sitt anförande i övrigt. Landqvist är dessutom medlem av styrelsen för statens industriverk, så det finns väl möjligheter för er att kommunicera vidare på den plattformen. Men jag förstod alltså inte riktigt kopplingen mellan Nils Landqvists uttalanden och det som sedan blev Christer Eirefelts budskap. Jag skulle naturligtvis här kunna läsa upp mängder av positiva uttalanden och kommentarer till förnyelsepropositionen. Men jag tycker det är en ganska meningslös sysselsättning. Nu valde Eirefelt ett, nämligen det som har avgivits av SHIO-Familjeföretagen. Huvudkritiken i det utlåtande som Eirefelt läste upp var att skattefrågorna inte var med. Jag har förklarat orsaken till att skattefrågorna inte kunde redovisas i förnyelsepropositionen — på det området finns sittande utredningar, och avsikten är att de frågorna skall återkomma i en proposition till höstriksdagen. Det ger mig anledning att komma in på mitt första svar till Tage Sundkvist. Sundkvist sade att man kanske borde ha väntat och löst skattefrågor och industrifrågor i ett sammanhang: Nej, jag förstår att jag måste ha missförstått det — man kan ju inte gärna vänta med förnyelsepropositionen tills skatteutredningarna är klara. Beträffande JAS vill jag säga — jag har sagt det tidigare i kammaren-— att jag är medveten om den historiska bakgrunden när det gäller mitt parti och JAS-frågan. Jag har hela tiden betraktat JAS-beslutet som ett försvarspolitiskt beslut. Men när JAS-beslutet väl var fattat var det nödvändigt att ta vara på de industriella möjligheter som JAS-beslutet innebar för svensk industri. Den industriella uppföljningen av JAS-beslutet hade man vid regeringsskiftet inte påbörjat, och den har vi nu gjort. Det är ju viktigt att beställningarna för de 25-30 miljarder som nu går till ett nytt militärflygplan så långt möjligt hamnar i Sverige eller att vi kan få motsvarande kompensationsaffärer. Det är en huvudfråga för svensk industri, och det är den uppföljningen jag hela tiden har talat om. Så till strukturomvandlingen under 1970-talet. Jag sade i den regionalpolitiska diskussionen i kammaren förra veckan att det inte kan ha varit så lätt att vara industriminister när Bohman var ekonomiminister, därför att den ekonomiska politiken slog ut industrikapacitet. Vi var inte emot strukturåtgärderna — tvärtom stöttade vi min företrädare när det gällde att vidta strukturåtgärder. Men vi kritiserade honom — t.o.m. mycket kraftigt — för det sätt på vilket åtgärderna genomfördes och för generositeten mot det privata näringslivet. Jag har i flera debatter hävdat att detta var en miljardrullning; man socialiserade de privata företagens förluster. Det anser jag inte vara meningsfullt. Jag skulle gärna ha velat gå in på det nordiska samarbetet. Låt mig bara ta upp en punkt. När det gäller etableringsområdet har de nordiska regeringarna enats om vissa lättnader för fysiska personer. Vi möter emellertid ett problem som rör särskilda nordiska lösningar på valutaområdet och kapitalmarknaden. Det hänger samman med att OECD-reglerna enligt de utredningar som har företagits i nordisk enighet lägger hinder i vägen för sådana särlösningar, exempelvis en gemensam nordisk aktiemarknad. Slutligen, herr talman, till de frågor jag uppfattade från Jörn Svensson. Min bedömning och uppfattning är att det inte är nödvändigt med en fortsatt reallönesänkning. Men Sverige är ett högkostnadsland, och det kommer det att förbli med hänsyn till vår industriella struktur och uppbyggnad. Det är i detta som vår höga standard ligger, men vi måste, menar jag, undvika ett kostnadsläge som skapar de obalanser som vi fick som en följd av det höga kostnadsläget 1975-1976. I dag har vi ett mycket gynnsamt kostnadsläge, och kan vi bevara svensk industris konkurrenskraft borde också reallönesänkningarna kunna ligga bakom oss. När det gäller vårt oberoende på teknikområdet vill jag erinra om att jag förra veckan hade en frågedebatt med Jörn Svensssons partikamrat Paul Lestander. Min sammanfattning då var följande: Vi kan inte göra oss helt oberoende av teknikutvecklingen i vår omvärld. Jag tror inte heller att vi skall eftersträva ett sådant oberoende. Vi satsar nu emellertid på att på viktiga områden öka vår handlingsfrihet, exempelvis på elektronikområdet, som jag noterade. När det gäller åtstramningspolitiken på hemmamarknaden vill jag säga att det är klart att den ekonomiska politiken har inneburit att vi i dag har en stark position för svensk industri, att konkurrenskraften är god och att produktiviteten ökar. En stark industri är viktig för vårt oberoende, och vad som händer med oberoendet när den ekonomiska politiken misslyckas har vi i dessa dagar mängder av svarta exempel på från vår omvärld. Därför gäller det att verkligen hävda konkurrenskraften och vår förmåga att bygga ut industrin. Det tror jag också sammanfattas i vår gemensamma önskan — där har jag i denna debatt sett en enighet som omfattar alla de fem medverkande riksdagspartierna — att vi skall satsa mer på industriell utveckling. Den enigheten är, menar jag, värd att satsa ytterligare på.